Fru talman! Jag vill fråga Sten Lundström om han tycker att den kvalitetsansvariges arbetsuppgifter har genomgått sådana förändringar i majoritetens betänkande att man kan kalla vederbörande för kvalitetsansvarig.
Fru talman! Nej, det tycker jag inte. Jag när ändå en förhoppning om att den kvalitetsansvarige faktiskt skall få de arbetsuppgifterna inom den här mandatperioden. Därför tycker jag att det ter sig tämligen onödigt att nu ändra ett begrepp som trots allt har blivit vedertaget, om än felaktigt. Jag misstänker att Carl Erik Skårman inte är lika intresserad som jag är av att förändra den kvalitetsansvariges roll så att han faktiskt får funktionen av att vara kvalitetsansvarig. Om det hade varit på det viset, Carl-Erik Skårman, hade det kanske inte heller för dig varit så aktuellt att nu efter ett antal år ändra begreppet.
Fru talman! Eftersom det finns stor anledning att tro att majoritetens betänkande faktiskt finner kammarens bifall vill jag ställa frågan till Sten Lundström: Tycker Sten Lundström att en kontrollansvarig bör benämnas kontrollansvarig?
Fru talman! Det torde inte vara någon överraskning för Carl-Erik Skårman att det faktiskt är vad Vänsterpartiet har krävt under ett antal år. Carl-Erik Skårman har inte tyckt att det funnits någon anledning att ändra begreppet. Det blir naturligtvis en viss humoristisk debatt när man byter stolar med varandra. Det avgörande skälet för mig att inte nu ändra begreppet är helt enkelt att jag vill ändra innehållet. Att då nu omcertifiera 4 000 kvalitetsansvariga till kontrollansvariga, för att kanske inom två år omcertifiera dem igen till att vara kvalitetsansvariga, torde vara en ganska onödig procedur.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till statsministern om kriget i Kosovo. Det här är den ena. I morse hörde jag vad jag redan hade läst, nämligen att Nato använder multipelbomber. De fungerar på det sättet att de sprider ut laddningar som ser ut som läskburkar och bollar, och som naturligtvis attraherar barn. De har också dödat och skadat flera barn i Sverige har ju ställt sig bakom Ottowakonventionen om förbud mot trampminor. De här laddningarna fungerar på samma sätt som trampminor. Om man plockar upp dem eller trampar på dem blir man mer eller mindre söndersprängd. Jag skulle vilja fråga statsministern om Sverige har reagerat på detta eller om man bara tänker låta det passera.
Herr talman! Jag har också sett uppgiften, och jag fick en kort föredragning kring den innan jag gick hit. Vi är, precis som Karin Wegestål, upprörda och förvånade och undersöker nu om vi kan göra någonting och i så fall vad vi kan göra. Det är ingen sådan brutalisering av konflikten som vi önskar.
Herr talman! Jag har en fråga till. Den gäller också morgonens rapport om bombningen av ett sjukhus med BB-avdelning där flera kvinnor och spädbarn är dödade eller saknade. Vi ser också hur man slår sönder hela Jugoslavien vad gäller infrastruktur som vägar och järnvägar. Också alla arbetsplatser är i princip snart utbombade. Jag skulle vilja veta om det finns någon smärtgräns för regeringen där man inte längre kan acceptera att detta pågår och att det får de här konsekvenserna.
Herr talman! Den smärtgräns vi känner i denna fråga delar vi med bortåt en miljon kosovoalbaner som har förföljts och förtryckts av Belgradregimen. Det är ju det som är konfliktens kärna. När vi nu ser kritiken växa mot Natos bombningar är det lätt för många av oss att känna sympati med den kritiken. Ingen av oss önskar bombningar. Men vi får aldrig glömma att orsaken till att situationen ser ut som den gör är att vi har en regim i Belgrad som vägrar efterkomma ett enhälligt önskemål från omvärlden att respektera mänskliga rättigheter och demokrati i Kosovo. Den dagen det sker, den dagen internationella styrkor får komma in upphör ju bombningarna. Finns det någon i denna kammare som tycker att dessa krav som reses från världssamfundet är orimliga? Vi är också djupt bedrövade över bombningarna, men orsaken till situationen och lösningen på den ligger hos regimen i Belgrad, och det är där trycket skall sättas in.
Herr talman! Min fråga riktar sig till statsrådet Mona Sahlin. Jag vill ställa frågor gällande svartjobben. Riksrevisionsverket har i en undersökning kommit fram till att svartjobben motsvarar 5 % av allt utfört arbete i Sverige. Samhället förlorar ju genom svartjobben stora skattepengar. Om det här sedan kombineras med bidragsfusk blir det extra motbjudande. Svartjobben och bidragsfusken upprör verkligen människor. Det märker man när man, som jag, är ute och talar med väljare. Men det finns en ny kombination som bör uppmärksammas. Det är de gråa jobben. De består i att arbetsgivaren till en del betalar en vit, dvs. en hederlig, lön och på det lägger svarta pengar. Då blir det ett grått jobb. Vi har ett väldigt stelbent system i Sverige, tycker jag. Jag vill gärna veta vad statsrådet vill göra för att man skall komma åt de svarta och gråa jobben.
Herr talman! Jag hade lite svårt att hänga med på slutet när det gällde vilket stelbent system som stod i vägen för allt detta. Jag är också mycket upprörd över människor som jobbar svart och undandrar sig den solidariska delen i samhället, men också behöver få skydd och hjälp för att kunna få ett fast vitt arbete och därmed få del av våra sociala trygghetssystem. Det regeringen gör är dels ett arbete mot den ekonomiska brottsligheten. Det riktar sig både till de individer som jobbar svart och de arbetsgivare som utnyttjar detta. Det handlar också om att hela tiden se över reglerna i bidragssystemen så att de uppmuntrar till arbete, men också skattesystemen. Detta arbetar regeringen med hela tiden och bidrar dessutom i opinionsarbetet. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi markerar för alla delar av Sveriges befolkning att arbete skall vara vitt, att man gör andra en otjänst och riskerar att socialt utnyttja människor om man betalar svart. Den debatten tycker jag är väldigt viktig.
Herr talman! Mitt intryck är att det inte räcker med att bara debattera och fördöma detta. Man måste komma med konkreta förslag. Vi har från Folkpartiets sida talat om möjligheterna till skattereduktion för hushållstjänster t.ex. som ett sätt att dels skapa nya jobb, dels komma åt svartjobben. Det vore väl ändå idé att pröva förslaget för att se om det kunde leda till mindre svartjobb och naturligtvis i förlängningen fler jobb och mer skatteinkomster.
Herr talman! Man får vara försiktig med argumenten, tycker jag. Det är en sak att det är väsentligt att föra en diskussion om hur tjänstesektorn växer fram och om relationerna mellan svarta och vita pengar i den sektorn. Men det är olagligt med svarta pengar. Man kan inte säga att man skall sänka skatten på alla de områden där människor i dag betalar svart. På det viset kan staten aldrig konkurrera. Visst skall vi se över på vilket sätt man kan stimulera fram jobb också i tjänstesektorn, men det är framför allt den moraliska debatten om ansvaret för alla människor och om trygghetssystemen som är väsentlig när det gäller svarta och vita pengar.
Herr talman! I juni, alltså nästa månad, går vi till val i Europaparlamentsvalet. Det är ju ett val som är skilt från våra vanliga val. Vad man kan se koncentreras debatten väldigt bra på EU-frågor just därför att det är ett val skilt från andra val i Sverige, tror jag. Jag tog upp den här frågan med statsministern vid en frågestund i oktober och undrade om inte statsministern delade min uppfattning att vi borde pröva frågan om skilda valdagar också till andra församlingar, nämligen de i Sverige. Inte minst mot bakgrund av att även andra partier har ställt frågor i det här ämnet, undrar jag om inte statsministern nu är beredd att ompröva sitt kallsinniga ställningstagande i oktober till frågan om skilda valdagar, och inleda ett agerande för att åstadkomma skilda valdagar mellan olika församlingar i Sverige.
Herr talman! Det är sant att Lennart Daléus frågade om detta i höstas. För att överraska Lennart Daléus skall jag säga att jag har samma uppfattning i dag som jag hade då. Det är nog klokt att ha skilda valdagar till EU-parlament jämfört med de andra valen, men en gemensam valdag i Sverige. Det grundar jag på erfarenheterna internationellt. De kommunalval man har i våra nordiska grannländer lockar allt färre. Man är nere på ett valdeltagande kring 50 %. Storbritannien hade i sitt senaste kommunalval 23 % valdeltagande. Vi har utomordentligt höga ambitioner förknippade med våra kommuner och landsting. För att vi där skall kunna fortsätta att ta ut skatter i den omfattning som sker krävs en legitimitet hos de beslutande organen, något som i sin tur är förknippat med att de är valda av en stor majoritet av folket i val med högt valdeltagande. Slutsatsen är alltså den att jag tror att det är äventyrligt att öppna för skilda valdagar mellan kommun, landsting och stat. Vi socialdemokrater vet att andra tycker annorlunda, och det här är en av de frågor som kommer att diskuteras framöver. Låt oss bryta argumenten, men titta på omvärlden och dra slutsatser! Har man där en sådan utveckling som vi vill ha i Sverige?
Herr talman! Jag drar andra slutsatser av det som vi ser i dag när det gäller EU-parlamentsvalet. Vi koncentrerar oss där på att diskutera just EU-frågor. Jag vet att människor på samma sätt vill debattera saker i den nära miljön och i den nära tillvaron. De vill inte låta de här valen hela tiden spilla över på varandra i engagemang och koncentration. Jag tycker att det är djupt olyckligt. Inställningen var inte överraskande, och jag kan kanske tolka statsministern så att statsministern inte avser att inbjuda till diskussioner som berör frågan om skilda valdagar i Sverige.
Herr talman! Nu gick väl Daléus ändå lite för långt. Vi skall träffas partierna emellan och diskutera formerna för författningsfrågans vidare hantering. Jag förutsätter att Daléus när han kommer till den överläggningen kommer att tycka att det här är en av de saker som han vill ta upp. Vi får då sätta oss ned och se hur det ser ut. Jag har naturligtvis ingenting emot att studera frågan och tränga djupare in i den, men jag redovisade den socialdemokratiska uppfattningen, som utgår från att vi slår vakt om den kommunala och den landstingskommunala nivån. Vi måste ha möjlighet att ta ut så pass mycket i skatt att vi klarar en bra skola, en bra vård och en bra omsorg. Med den utveckling som vi kan se i kommunala val i omvärlden är jag utomordentligt bekymrad för om vi skulle få en motsvarande utveckling i Sverige. Det är detta som det handlar om för min del, och det vill jag redovisa i en sådan här frågestund.
Herr talman! Jag har en kort och rak fråga till finansministern: Kommer regeringen att säga ja till Stockholms stads begäran om ett femårigt försök med lägre skatt för hushållsnära tjänster i hela Stockholms län?
Herr talman! Samma fråga ventilerades för några dagar sedan här i kammaren, och mitt svar är detsamma: Vi bereder nu den framställning som finns, men vi ser inte att det underlag som Stockholms stad har lämnat ger svar på alla de frågor som behövs för ett beslut i ärendet.
Herr talman! Det är riktigt att finansministern och jag hade en interpellationsdebatt i tisdags, men det blev inte mycket till debatt, eftersom finansministern inte utnyttjade sina möjligheter till inlägg. Därmed fick jag inte heller möjlighet att få svar på mina frågor. Jag får då fråga så här i stället, eftersom finansministern fortfarande vägrar att svara ja eller nej på den här frågan: När kommer man från Stockholms stad att få besked om man får ett ja eller ett nej?
Herr talman! Stockholms stad kommer att få ett svar på sin fråga före sommaruppehållet.
Herr talman! Jag har en fråga till socialminister Lars Engqvist. På många håll i landet upplever sjukvårdens personal sin arbetssituation som pressad och besvärande. Många har valt att säga upp sig. Många känner sig helt enkelt utbrända. I går kunde vi höra att på vissa håll i landet kommer pensionerad personal och läkarstuderande att kallas in för att klara sjukvården under sommaren. Det finns en uppenbar risk att Sverige står utan godtagbar sjukvård under sommaren, om den akuta situationen inte åtgärdas.
Herr talman! Först några grundläggande principer för den svenska sjukvården. Staten är inte huvudman för svensk sjukvård. Huvudmän är i allt väsentligt landstingen men också kommunerna. Det är viktigt att kommuner och landsting tar ansvar som arbetsgivare och huvudmän för sjukvården, inte bara gentemot personalen utan också gentemot patienterna. Statens ansvar är att se till att landstingen och kommunerna som sjukvårdshuvudmän har rimliga ekonomiska betingelser för att kunna bedriva sin sjukvård, att dimensionera utbildningen för personalen och se till att man kan rekrytera personal i framtiden för sina uppgifter. Det är sjukvårdshuvudmännens ansvar att planera för sin personal under sommaruppehållet. Det som nu bekymrar mig är att de allvarligaste problemen tycks finnas hos de landsting där man på politiskt ansvarigt håll inte har varit beredd se till att man har resurser för att bedriva sjukvård. Det är alarmerande att vi nu får allvarliga signaler från de landsting där man inte har varit beredd att ta ansvar för ekonomin.

Herr talman! Jag försökte förklara den grundläggande arbetsfördelningen i svensk sjukvård. Som statsråd och ansvarig för Socialdepartementet har jag ansvar för att se till att staten sköter sina åtaganden. Jag anser att vi gör det genom att se till att landstingen får ökade resurser de närmaste åren för att planera för en bättre sjukvård. Jag anser också att vi gör det genom att vi har tillsatt en kommission för rekrytering till vården, som skall redovisa sin rapport till sommaren. Jag anser däremot inte att alla politiska partier, framför allt inte de som har ansvaret i Stockholms läns landsting, har tagit sitt ansvar som sjukvårdshuvudmän. I Stockholms län har man sänkt skatten trots att man var medveten om att man behövde ökade resurser. Nu står man med enorma ekonomiska bekymmer och kan inte hantera sin personalsituation. Det är viktigt att vi vet vem som har ansvaret och att vi riktar kritiken åt rätt håll.
Herr talman! Jag har en fråga till Bosse Ringholm. Många av frågorna här går ut på att konstatera oenighet och på att den ene är bättre än den andre. Min fråga syftar snarare till motsatsen, att konstatera att vi kanske är lika bra och eniga. Vi i Vänsterpartiet tycker att man inom EU behöver ha minimiskatter på kapital, företag och miljöstörande verksamhet, så att det inte blir en osund konkurrens. Jag hoppas att finansministern är överens med oss i Vänsterpartiet om detta och att även Socialdemokraterna vill att vi skall behålla en nationell beskattningsrätt. Det får inte vara överstatlighet, men det är viktigt med tvingande minimiskattesatser. Är vi överens?
Herr talman! Vi har ju arbetat hårt inom EU för att undanröja skadlig konkurrens när det gäller skatter, och det tycker vi är oerhört viktigt. Vi har därför lagt stor vikt vid att använda EU som ett instrument för att nå resultat i skattepolitiken. Jag är glad om Lars Bäckström uppskattar att vi kan använda EU som ett instrument i det här läget. Det vore naturligtvis en väldig frontförflyttning till det positiva, om Lars Bäckström kunde sluta upp i EU:s arbete och kunde se det positiva i EU:s arbete i skattefrågorna.
Herr talman! Vi var alltså överens. Det hade varit enkelt att säga: Ja, vi är överens. Jag vill då bara fråga: Tycker regeringen att det räcker med diskussionen om uppförandekoden? Vi tycker inte att det räcker. Vi vill ha tvingande minimiskatteregler. Är vi överens om detta, och vad tänker regeringen i så fall göra på regeringskonferenser och ministermöten för att få igenom detta? Det är viktigt att regeringen gör något aktivt i stället för att diskutera den oerhört lätta uppförandekoden. Den är inte något bra instrument. Vi behöver minimiskattesatser som är tvingande. Skall vi jobba tillsammans för det?
Herr talman! Jag delar Lars Bäckströms uppfattning att det naturligtvis inte räcker med enbart uppförandekoden utan att vi också behöver göra många andra saker när det gäller skattepolitiken inom EU. Vi arbetar med ett stort antal sådana frågor som handlar om den illojala skattekonkurrensen. Men det vore naturligtvis ännu bättre om vi fick ett stöd för detta från alla politiska partier, alltså även från Vänsterpartiet. Ett utträde ur EU skulle ju inte vara något stöd för en utveckling inom EU. Jag hälsar alltså med tillfredsställelse om Lars Bäckström vill bidra till att stärka EU på den här punkten.
Herr talman! Från mitt yrkesliv vet jag att det är väldigt nyttigt att röra på sig och få nya erfarenheter. Nu finns det uppgifter som säger att våra civilingenjörer är ena riktiga stugsittare och att de inte rör sig i landet och i världen på ett sådant sätt att de kan samla nyttiga erfarenheter. Därför vill jag fråga handelsministern hur han ser på detta.
Herr talman! Jag har stuckit ut hakan i debatten genom att klaga på våra unga civilingenjörer att de rör sig för lite. Det allmänna tonläget i Sverige är att alla civilingenjörer flyttar utomlands. Men när jag tittade närmare på siffrorna fann jag att det enda man undersökt om detta var hur många nyexaminerade som hade flyttat utomlands år 1996, tror jag det var. Det var bara 75 av 3 000-4 000, dvs. 2 % av civilingenjörerna. Det tycker jag är för lite. De skall ut och röra på sig, lära sig språk och lära sig arbeta med hela världen som marknad. Tvärtom mot vad som framhålls från en del av de K-märkta dystergökarna på Industriförbundet och andra är det bra för Sverige om våra unga civilingenjörer åker ut och rör på sig. De borde göra det i ökad omfattning. Men jag tycker inte att det är en sak för mig att se till att driva ut dem ur landet eller att stimulera det. Jag tycker att den ungdomliga nyfikenheten skulle räcka en bra bit på vägen.
Herr talman! Jag tycker att det är en vettig linje som handelsministern har intagit i den här frågan. Jag hoppas att handelsministern driver det vidare och speciellt diskuterar det med Industriförbundet.
Herr talman! I mitten av oktober förra året ställde jag en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén om regeringen avsåg att satsa på ett upplysningsprojekt om kommunismens brott i världshistorien. Jag fick då det rätt naiva svaret att kommunismen i princip var död. Det var lite naivt med tanke på att det kom från en vice statsminister och tillika f.d. utrikesminister. Nu går i stället min fråga till statsministern. Är statsministern beredd att satsa på en upplysningskampanj motsvarande den som gällde för nazismens brott att avse även kommunismens brott?
Herr talman! Vi har diskuterat den saken noga partierna emellan och inte riktigt kommit överens. Det var några som ville ha en statligt finansierad kampanj om denna idéfråga. Det var andra som ville bedriva det utanför statens regi. Folkpartiet tog exempelvis initiativet till en stiftelse. Sedan var det åter andra som tyckte att detta ingick i det normala politiska arbetet. Det är ett arbete som exempelvis vi socialdemokrater har bedrivit under årtionden i stenhård kamp mot det antidemokratiska uttryck som kommunismen är och har varit. Jag är i och för sig glad att också den svenska högern börjat aktivera sig i den frågan på senare tid. Men med den diskussionen skildes vi från frågan efter partiledaröverläggningar. Det fanns inget stöd för att med hjälp av staten bedriva en kampanj i den här frågan. Det är upp till Järrel, upp till er andra här i kammaren och upp till våra respektive partier att varhelst vi ser kommunismens fula tryne sticka fram ta debatten, tala om mänskliga rättigheter, tala om frihet och demokrati och ta avstånd ifrån dessa tankegångar som har skapat så mycket olycka och så mycket död och plåga i världen.
Herr talman! Jag är lite överraskad av att inte statsministern kan ta steget fullt ut. Det är lika motiverat som att satsa på en informationskampanj om nazismens brott att tala även om kommunismens. Jag vill påstå att det inte är något nymornat intresse från de borgerliga krafterna att tala emot kommunismens verkningar runtom i världen.

Herr talman! Denna upplysning har Järrel, jag och andra i kammaren anledning att ge varje dag. Det skall vi inte ha en statlig kampanj för. Det finns i den statliga kampanjens färdriktning ett problem som jag tycker att Järrel skall fundera över. Det är just detta att genom majoritetsbeslut här i kammaren - det var så det var när vi inte hade total enighet i den här frågan - skulle riksdagen besluta att driva ideologisk opinionsbildning mot en viss rörelse. Det är en farlig utveckling, skrämmande nära den som kommunisterna själva praktiserade, och som ju upplysningen egentligen skulle avse att belysa. Se upp lite när ambitionen att informera går så långt att man inte håller isär vad som är rimligt att göra! Vi är antikommunister både Järrel och jag. Vi har uppgiften och plikten i våra respektive partier och varhelst vi finns i samhället att ta den debatten. Men vi skall inte använda samhällets resurser, såvida inte alla är totalt eniga, som vi var när det handlade om upplysningen om Förintelsen, Förintelsens offer och idéerna bakom Förintelsen, nazismen.
Herr talman! Jag skulle också vilja ställa en fråga till statsministern. Det är en något närmare fråga som berör vårt land, men som man kunde tänka sig också berör Europa. Sommaren står för dörren. I mitt hemlän är det fortfarande en väldig otålighet och en irritation över Europaväg 4, som är under all kritik i länet. Jag vet att ärendet ligger på regeringens bord. Anledningen till att jag ställer frågan är att jag fick svaret av Björn Rosengren att regeringen skulle komma med ett svar om hur det skulle bli med E 4:an genom Uppsala län innan sommaren. Jag tror att statsministern kan dela min åsikt att sommaren verkligen står för dörren. Kommer svaret nu?
Herr talman! Sade Björn Rosengren vilken sommar han tänkte på? Jag vet inte hur han formulerade svaret. Jag kan väldigt lite om E 4:ans planerade investeringsaktiviteter inom Uppsala län. Jag har åkt där några gånger, så jag vet att de finns där. Jag kan förstå upprördheten. Jag tycker att det är bra att den här typen av frågor tas fram vid frågestunder. Ibland kan det tyckas futtigt, men det är oerhört viktigt för de människor som bor efter vägen att få det åtgärdat. Över huvud taget är E 4:an norrut i Sverige på många ställen i ett skick som faktiskt kräver insatser. Men en Rosengren gör ingen sommar! Med det får jag just nu säga att jag skall söka upp meteorologen i fråga för att höra hur han har tänkt sig fortsättningen på detta vägbygge. Sedan får Rigmor Ahlstedt komma tillbaka när han finns här bland de svarandes skara.
Herr talman! Nu kanske det klarnar hemma varför det inte kommer något svar. Såvitt jag förstår talar inte statsministern och de övriga ministrarna med varandra. Det tycker jag är lite beklagligt. Jag hoppas ändå på att en Rosengren gör en sommar för E 4 frågan och att statsministern verkligen tar E 4-frågan på allvar. Den berör inte bara mitt hemlän, utan den berör hela Sverige. Man åker från Europa över södra delen ända upp till norr. Jag tror att av tolv stoppljus mellan Lissabon och Haparanda ligger åtta i Uppsala, eller någonting i den storleksordningen. Det är en stoppkloss. Det medför dessutom stora trafikolyckor. Jag puffar verkligen för att ministern nu måste ta till sig den här frågan. Åk gärna den vägen fler gånger!
Herr talman! Denna koncentration av stoppljus i Uppsala län skall vi naturligtvis ta allvarligt på. Men statsråden har att hantera sina frågor. Även om det av och till i medierna framstår som att jag skulle bestämma allt i regeringen har jag när det gäller sträckningen av E 4:an genom Uppsala län ännu inte varit inne och petat i den frågan. Jag tänker också avstå från att göra det. Men jag tycker att Björn Rosengren skall testas nästa gång han sitter här. Han hinner svara före den sommar som vi alla nu hoppas är i antågande. Han vet, som sagt var, hur stoppljusen i Uppsala län skall hanteras. Det vet inte jag.
Herr talman! Vi är några ledamöter från Skåne som har engagerat oss i dysleximottagningen vid Lunds lasarett, som i dag servar hela Skåne. Jag tänker ställa en fråga till socialministern, trots att det är ett område som i grunden berör skolministern. En liten kille på åtta år vill ta livet av sig. Han vill inte fortsätta att leva. Han blir mobbad i skolan för att han inte kan läsa och skriva. Han får ingen hjälp i skolan. Han mår dåligt. Det är verklighet. Sveriges och västvärldens största och vanligaste handikapp. Men det går inte att enbart sätta in resurser i läs och skrivinlärning om ett barn inte får stöd och hjälp med sin självkännedom, sin självkänsla och sitt självförtroende. Konsekvenserna av att skolan fortfarande i så hög grad misslyckas med att hjälpa barn och ungdomar med specifika läs och skrivsvårigheter är stora psykiska och sociala svårigheter för den enskilde och således ökade kostnader för samhället. Beviset för kostnaderna är alla de unga killar och tjejer som i dag är placerade i § 12-hem, där uppemot 50 % av dem är grava dyslektiker. Dysleximottagningen vid lasarettet i Lund är ett ypperligt exempel på att unga killar och tjejer i dag har fått hjälp med att komma till rätta med sin problematiska situation. Under 1994-1997 finansierades verksamheten just av statliga medel. Nu säger man att verksamheten skall upphöra den 30 juni. Min fråga är alltså: Är socialministern beredd att agera för att motverka nedläggningen av dyxleximottagningen vid Lunds lasarett, där Lund, Landskrona och Orup i dag är huvudman?
Herr talman! Det är klart att jag är.
Får jag erinra om att frågor och svar får vara högst en minut. Det senaste inlägget fyllde detta mått.
Herr talman! I dag är det 120 barn som står på väntelista till den här mottagningen. Jag pratade senast i dag med verksamhetschefen där, och hon kommer alltså att föreslå att hela verksamheten skall läggas ned. Fram till dess att man kommer att bygga upp en verksamhet, som hon tror, ute i kommuner och i de andra sjukvårdsdistrikten kommer det alltså inte att finnas någon hjälp för de här barnen. Hittills har över 430 barn fått stöd och hjälp vid dysleximottagningen i Lund. Jag undrar återigen om ministern är beredd att agera för att dysleximottagningen skall kunna fortsätta att hjälpa de här barnen, så att de inte återigen hamnar i skottgluggen där de en gång har misslyckats.
Herr talman! Jag skall vara lite utförligare nu. Jag svarade mycket kort därför att det är rimligt att alla som över huvud taget har kontakt med verksamheten verkar för att den skall fortsätta. Det gäller på det här området som på andra områden att vi klargör vem som nu har ansvaret. Det är kommunerna och landstinget, eller regionen, som måste klara att hantera problemet. Det går inte ens en gång på det här området att säga att staten får gå in och ta ansvaret. Här finns det skäl att vi, gärna gemensamt, riktar en vädjan till de ansvariga politikerna i regionen och i berörda kommuner att se till att verksamheten kan fortsätta. Det är mycket angeläget.
Herr talman! Även om socialministern och jag skall ha en debatt kring drogfrågorna om ett par veckor skall det också komma en alkoholpolitisk proposition. Jag skulle vilja resa frågan om socialministern redan nu har en tydlig ambition att se till att alkoholpolitiken kan få en så tydlig social profil att vi undkommer en del av det som är det stora bekymret i dag, t.ex. den tidiga debuten för unga människor när det gäller alkoholfrågan. Många får sådana sviter att de får både skolproblem och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. En del slår tidigt sin framtid i spillror. Därför är det viktigt att vi ser det här inte bara som en servicefråga utan också framför allt som en stor socialpolitisk fråga. Det skulle vara bra om socialministern kunde flagga för att det nu tas nya tag, som går betydligt längre i ambition än vad som varit fallet under de år som ligger bakom oss.
Herr talman! Regeringens avsikt är att inom några veckor presentera en alkoholpolitisk proposition. Vi får möjlighet att diskutera den när den skall behandlas i riksdagen. Jag vill gärna redan nu slå fast några viktiga principer, som jag har upplyst allmänheten om i den offentliga debatten. Den svenska alkoholpolitiken ligger fast och skall ligga fast i den meningen att den har till syfte att förhindra alkoholskador och att hålla nere alkoholkonsumtionen.

Den här balansgången är svår. Det viktiga målet är att alkoholpolitiken ligger fast, att vi skall ta ansvar för det sociala perspektivet och att vi skall föra en hälsoinriktad alkoholpolitik i framtiden.
Herr talman! Jag är tacksam för beskedet från socialministern att alkoholpolitikens bästa delar skall ligga fast. Möjligen skulle man kunna säga att det gäller att vi inte sitter fast. Här behövs nämligen också förnyelse, eftersom situationen förändras, framför allt när debutåldern har gått ned så kraftigt. Det var därför jag kände det angeläget att sända med de orden på vägen att alkoholpolitiken bör få den inriktningen. Det finns frågor som redan nu är framme ordentligt, t.ex. om ett ökat öppethållande. Framför allt borde det begränsas när det gäller krogarnas öppethållande på nätterna. Det är en fråga som socialministern bör ta med. När det gäller lördagsöppet på systemet har jag den principiella inställningen, att så länge arbetsförmedlingen har stängt och socialbyrån inte håller öppet kan också systemgrinden vara neddragen på lördagar.
Herr talman! Hur den alkoholpolitiska propositionen kommer att se ut i detalj får vi tillfälle att redovisa. Vad jag fann anledning att klargöra, med tanke på hur debatten förs i medierna, var att det från regeringens sida inte finns och aldrig har funnits några ambitioner att bryta det centrala i den svenska alkoholpolitiken. Det betyder att totalkonsumtionsmodellen skall ligga fast och att vi skall föra en restriktiv alkoholpolitik. Sedan gäller det att hitta former för att göra detta i ett delvis förändrat landskap, med växande svartspritsmarknad och växande illegal marknad, och hitta instrument som gör att vi kan föra det bästa av svensk alkoholpolitik vidare i framtiden.
Herr talman! För ungefär ett och ett halvt år sedan tog statsministern initiativet till det som senare har kallats projektet Levande historia. Jag vet att det har utvecklats väldigt bra, och väldigt många barnfamiljer har fått boken ...om detta må ni berätta... Skulle statsministern vilja lägga ut texten - på den minut som tydligen står till förfogande - om hur det har gått här hemma i Sverige men framför allt i andra länder. Jag har förstått att detta också har väckt ett stort internationellt intresse. Kan statsministern säga någonting om det?
Herr talman! Jag är fulladdad med siffror omkring denna verksamhet som beskriver vilket enormt gensvar den har fått. Jag skall bara ta en siffra för att visa detta. Boken ...om detta må ni berätta... är nu tryckt i över 1 miljon exemplar. De allra flesta har rekvirerats och beställts av föräldrar, lärare och andra vuxna, som tillsammans med barn och ungdomar vill diskutera mänskliga rättigheter och hur vi förhåller oss till varandra i ett samhälle som vi kallar för gott, så att vi inte skall glömma och så att det inte upprepas igen att man mördar ett helt folk. Internationellt har vi rönt stor uppmärksamhet. I dagarna bjuder jag på regeringens vägnar in till en konferens i Stockholm med historiker, utbildare och människor som är engagerade i demokratiska fri och rättigheter och mänskliga rättigheter omkring hur vi skall fortsätta att sprida informationen över världen. Det svenska initiativet har nu starkt stöd från USA:s regering, Storbritanniens regering, den tyska regeringen och också från Israels regering. Fler vill vara med. Vi kommer att se hur detta utvecklas till en verksamhet där vi får anledning att också internationellt säga: "Om detta må ni berätta".
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Jag vet att statsministerns hjärta klappar för Östersjösamarbetet och även, hoppas jag, för yrkesfiskarna i Bohuslän. Jag besökte ett årsmöte som Skärgårdsrådet hade. Där kom upp problem när det gäller senapsgassanering. Det finns en rädsla i dag hos Östersjöfiskarna från de baltiska länderna för att det inte skall finnas möjligheter till sanering. Det gäller också våra egna fiskare. I Danmark har man möjlighet att sanera under dagen. Det är inga handläggningstider när det gäller ersättningar, och det går fort. I Sverige har vi problemet att det tar lång tid att få ersättning och att beredskap för sanering inte alltid finns. Min fråga är om statsministern är beredd att arbeta för den frågan både när det gäller västkusten och
Herr talman! Jag tror att vi har diskuterat denna sak förut vid en frågestund. Det var inte samma frågeställare, men samma fråga. Min hållning är densamma nu som då. Detta är självklart någonting som också bekymrar mig. På samma ordentliga sätt som frågeställaren beskrev det skulle jag också kunna beskriva det. Jag skulle kanske lägga till ytterligare en aspekt som visar hur svårt detta är. Det är en sak när senapsgasen fastnar i näten och man får upp den till ytan och får den ombord. På så sätt uppdagas hela faran. Men vi vet ju att det på bottnarna runtomkring finns rester av detta slag. Om vi börjar leta efter dem aktivt kan det i sin tur utlösa andra miljöproblem. Vi sitter i ett läge där vi vet å ena sidan att bekymren finns och å andra sidan att vi också kan lösgöra annat ur bottnarna som kommer att tillföra Östersjön och västerhavet skada om vi går fram för snabbt och är för aktiva. De som drabbas av det skall självklart ha hjälp så snabbt som möjligt. Jag hoppas att det inte är någon skillnad mellan fiskare i Östersjön och i västerhavet. Vi får hjälpas åt.
Herr talman! Jag visste inte om att frågan hade tagits upp på frågestunden tidigare. Jag tackar statsministern för svaret och hoppas att vi kan följa upp de problem som finns i dag när det gäller handläggningstider för ersättning och snabb och enkel sanering.
Herr talman! Jag har en fråga som anknyter till det Rigmor Ahlstedt tog upp tidigare, nämligen de stora behov som finns av att satsa på vägar och järnvägar runtom i vårt land. Jag bor själv en bit längre upp längs E 4:an och vet hur stora behov vi har där uppe. Trafikutskottet, där jag sitter, överhopas närmast av uppvaktningar, skrivelser och rop på mera pengar till att klara framför allt drift och underhåll av våra vägar, men även angelägna nysatsningar, inte minst för att bygga bort dödsfällor och få en säkrare trafik. I måndags och tisdags var trafikutskottet nere i Malmö, som är statsministerns hemmadomäner numera. Det är möjligtvis statsministern som kan svara bäst på denna fråga. Vi fick en redovisning om den s.k. Citytunneln där nere, som det togs beslut om här i riksdagen för ett och ett halvt år sedan. Då planerades den att kosta 5 miljarder kronor. Nu har kostnaderna skenat i väg till 7 miljarder kronor. Vi fick bekräftat att de kalkylerna är de som gäller för dagen. Det ser ut att både ekonomiskt och miljömässigt bli ytterligare ett sådant högriskprojekt som jag hoppas att vi har haft nog av i detta land. Skall projektet till varje pris fullföljas? Vem skall i så fall ta kostnaderna? Vilka angelägna vägprojekt runtom i landet skall vi stryka för att få plats med denna gökunge? Jag hoppas att regeringen liksom Centerpartiet är angelägen om att prioritera drift och underhåll av angelägna vägprojekt runtom i landet.
Herr talman! Jag håller inte med om beskrivningen att detta är en gökunge. Vi har olika typer av problem med vår trafikföring i olika delar av landet. I går satt jag med halländska politiker och gick igenom samtliga vägar från kusten in mot Kronobergs län. Vi kunde konstatera att det var dåligt i dalgångarna och vid åarna. Man ville ha förbättringar. Det är ett problem som ligger nära det som Bergström ofta brukar beskriva. Sedan har storstäderna sina bekymmer. Vi som nu bor i en stor stad - dit får man väl ändå räkna Malmö - vet att livet skall levas på ett drägligt och bra sätt också där. Då måste man lösa trafikproblemen på ett rimligt sätt. Vad vi från statens sida nu gör i Malmö är att vi ser till att den spårbundna trafiken definitivt blir konkurrenskraftig gentemot bilarna. Vi ser till att bron över sundet - denna fantastiska bro som nu byggs - också kommer att få en tågtrafik som gör att resandet mellan Malmö och Köpenhamn blir attraktivare med tåget än med bilen. Jag är av den bestämda uppfattningen att allting som gynnar tågtrafiken på bilismens bekostnad i storstadsområdena definitivt inte är några gökungar. Det är framsynt. Det är klokt. Det är naturligtvis sådant som skall fullföljas. Det skall inte ske till vilket pris som helst, men med rimliga samhällsekonomiska kalkyler.
Herr talman! Jag hoppas att det är som statsministern säger att projektet inte är någon gökunge. Jag är också överens med statsministern om att det är angeläget att satsa på spårbunden trafik. Men det som är så motbjudande med detta är att det inte presenterades någon samhällsekonomisk kalkyl innan vi gick till beslut. Det presenterades ingen miljökonsekvensbeskrivning innan vi gick till beslut. Det var snarast så att man mörkade de kostnader man ändå kunde ana för att få ett beslut om projektet. Projekt visar sig bli miljarder kronor dyrare än vad som har beräknats. Vi kan inte ta beslut på det sättet när vi vet hur stora behoven är runtomkring. Även här i Stockholmsregionen finns det många angelägna kollektivtrafikprojekt. Förbättringen av spårkapaciteten inom Stockholm, t.ex., kommer att kosta många miljarder. Vem skall ta kostnaderna? Det är kommunicerande kärl. Det vet vi. Ingenting får vi gratis. Jag befarar att projektet, om det nu fullföljs, inte kostar 7 miljarder. Det skall vara klart 2006. Det kanske plussas på med en eller två miljarder till. Vem skall ta kostnaden? Är det Skåneregionen, eller är det skattebetalarna? Vilka vägprojekt skall vi då stryka? Rigmor Ahlstedt var inne på det. Är det E 4:an norrut som skall få nöja sig med kostigsstandard när vi bygger motorvägar i andra delar av landet?
Herr talman! Att kalla det kostigsstandard var kanske att ta i något, även om E 4:an i Upplands län bitvis är lite dålig. Bättre än en kostig är den. Jag varnar Bergström för att inte studera vad tunnelprojektet i Malmö handlar om. Om man noga studerar fördyringarna tror jag att man kommer att se att en del - icke så lite - beror på järnvägsspåren som ligger utanför tunneln, dvs. det som knyter ihop tunneln med Ystad, Trelleborg och kontinenten. Vem som skall betala det hela avgörs i en förhandling som nu börjar mellan regionen, Banverket och också, tror jag, brokonsortiet. Jag är inte ett dugg bekymrad över att den saken inte skall lösas. Jag är inte helt klar över att det är exakt den prislapp som Bergström talar om som gäller. Min erfarenhet är att det ofta i sådana stora projekt presenteras fördyringar under resans gång. Accepterar man dem rakt av och säger att de skall betalas och att finansieringen skall lösas lurar man kanske också sig själv lite grann. När jag hör det här blir min reaktion att jag undrar om det här verkligen är rätt räknat. Är det verkligen den standard som det skall vara på alla delar? Har man inte tagit till nu och passat på att göra allt när man ändå håller på och på så sätt fått den mest perfekta och dyraste lösningen? Det är den reaktion som jag har. Jag tror att det är klokt att börja nysta i den ändan. Och jag tror att det vore ytterligt olämpligt om vi försatte oss i den situationen att vi ökade privatbilismen i en av våra storstadsmiljöer genom att inte fullfölja de investeringar som krävs för att tågtrafiken skall fungera över Öresund.
Herr talman! För några år sedan flammade en debatt upp i Sverige om de s.k. pigavdragen. Debatten var ofta hetsig och i många fall tämligen förvirrad. Vi kristdemokrater ansåg då, precis som vi anser nu, att tjänstesektorn bör stimuleras. Det är ju detta som det handlar om. Vi har föreslagit att en skattereduktion på 50 % skall införas för privatpersoner när det gäller betalning av arbetskostnaden för hushållstjänster som utförs i det egna hemmet. Det gäller upp till 25 000 kr per år. Förslaget innebär att det vita priset halveras direkt vid köpet jämfört med dagens regler. Vår bedömning är att förslaget på sikt kan ge mellan 50 000 Framgångsrika försök har gjorts bl.a. i Danmark och i Holland men också i Sverige. Jag tänker på EU projektet Humlan i Kungälv. På senare tid har vi glädjande nog även kunnat skönja en omsvängning i den här frågan från socialdemokratiskt håll. Det gäller bl.a. företrädare som för ett antal år sedan var några av förslagets främsta kritiker. Min fråga är: Vad planerar regeringen att göra när det gäller den här frågan? Kom med några konkreta förslag!
Herr talman! Frågan om subvention av hushållsnära tjänster har tagits upp i skattesamtalen mellan riksdagspartierna. Självfallet kommer den att kunna diskuteras i det sammanhanget. Det något överdrivna talet om sysselsättningseffekterna, som togs upp här, kan kanske kontrasteras mot att det i Danmark har handlat om 3 000-4 000 arbetstillfällen. Jag tror att man skall se den relationen. Varje form av subventionering när det gäller arbetstillfällen kan åstadkomma ett resultat ur sysselsättningssynpunkt. Men faktum är att arbetstillfällena ökar mest när det gäller de privata tjänsterna just nu. Vi har kraftiga arbetstillskott. SCB visade i går att det var 111 000 fler arbetstillfällen i april i år än i april förra året. Det är en fantastiskt fin utveckling på vår arbetsmarknad. Det är framför allt när det gäller de privata tjänsterna, utan skattesubventioner, som man är väldigt framgångsrik.
Herr talman! Det är glädjande att vi ser att det går framåt på arbetsmarknaden och att vi får fler nya arbeten, även inom tjänstesektorn. Problemet är att det finns så mycket i den svarta sektorn. Jag vill påminna om de rekommendationer som kommer från EU. Man säger att man skall sänka skatten på hushållstjänster. Det är hög tid att se möjligheterna i den här sektorn av arbetsmarknaden, och det krävs konkreta åtgärder.
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern. Vi är några ledamöter som är intresserade av den typen av lösningar för att stimulera både tillväxt och sparande som man har i Kanada, närmare bestämt i provinsen Quebec. Där har man någonting som man kallar solidaritetsfonder som hanteras av den samlade fackföreningsrörelsen. Det finns en stor förståelse och ett intresse långt utanför de fackliga kretsarna för det här. Jag tog tidigare upp dessa tankegångar, om att man skall göra som man gör i Kanada, med den f.d. finansministern. Det handlar om att stötta den här typen av fondsparande så att man kan investera i det lokala näringslivet, även skattemässigt genom vissa avdrag. Det här har ju visat sig vara framgångsrikt i Quebec. Jag fick då ett positivt gensvar, även om det fanns vissa förbehåll. Jag vill fråga finansministern här i dag om han har samma positiva ingångssyn på den här typen av lösningar. Och även om man kommer fram till breda uppgörelser i skatteöverläggningarna bör den här typen av framtidssatsningar inte uteslutas. Man har ju inte ett färdigt förslag på bordet vare sig från fackföreningsrörelsen i Sverige eller från politiskt håll. Men jag tror att det är positivt om detta införs, och då behövs ett visst statligt engagemang.
Herr talman! Jag kan försäkra Carina Hägg om att de förslag som finns om fonder är oerhört intressanta och tål att tas med i den fortsatta diskussionen. Jag har ingen annan uppfattning än att de är ett värdefullt inlägg i den här diskussionen. Nästa steg skulle naturligtvis vara om detta sedan skulle tas med i skattediskussionen som någon form av subventionerade fonder. Men jag tror att fonderna som sådana är intressanta nog för att få finnas med i debatten. Jag är därför positiv till att man har en fortsatt diskussion om dessa fonder.
Herr talman! Jag är tacksam över att höra att även Bosse Ringholm, som finansminister, är positiv till den här principen när det gäller att försöka hjälpa till att öka tillväxten genom den här typen av sparande. Det här ligger ju väldigt nära den enskilde löntagaren. Jag tror att det är positivt. Det kan innebära en kraftsamling, inte minst i de bygder där man har en svår arbetsmarknadssituation. Men eftersom man inte kommer att vara färdig med några konkreta förslag förrän efter dessa skatteöverläggningar är jag rädd att det blir svårt att få in det här i processen. Jag vill förvissa mig om att skatteöverläggningarna inte kommer att vara ett hinder för att man senare skall kunna ta upp den här viktiga diskussionen om de här fonderna som finns i t.ex. Kanada, även om man inte kan lägga kalkerpapper mellan den modellen och vår.
Herr talman! Allt engagemang från löntagarna och deras organisationer när det gäller att ta ett ansvar för sysselsättningsutvecklingen skall hälsas med tillfredsställelse. Därför är det oerhört intressant att den här diskussionen finns. Jag vet att det finns ett intresse på många håll i landet av att etablera sådana fonder som kan stärka sysselsättningen. Oavsett vilket resultat det blir av diskussionerna mellan riksdagspartierna om skattepolitiken är det självfallet fritt för en fortsatt diskussion om hur man kan stödja sysselsättningen när det gäller skatterna inför framtiden.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Jag har tidigare under en frågestund efterlyst åtgärder för att stimulera företagandet i Sverige, främst mot bakgrund av Småföretagsdelegationens förslag. Då har jag fått svaret att man arbetar med frågan och att frågan måste arbetas in i budgetarbetet.

Herr talman! Ja, det har gått en tid. Och just nu har vi, som finansministern berättade, 111 000 fler i jobb än förra året. Vi har nästan rekord när det gäller antal nya företag. Sysselsättningen växer i den privata sektorn. Tillväxttakten skruvas upp. Detta måste man också se när man ställer frågor om företagsklimatet i Trots alla dessa oerhört bra siffror jobbar Sveriges regering vidare med att stärka företagsklimatet ännu mer. Vi har redan nu bockat av en tredjedel av Småföretagsdelegationens förslag. Vi går vidare. I höstens budget kommer vi, precis som jag har redovisat i riksdagen, att redovisa exakt vad vi har gjort, hur vi bedömer Småföretagsdelegationens alla förslag och vad som är nästa steg. Den här regeringen tänker nämligen inte ge sig. För att vi skall klara jobben måste vi stärka företagsklimatet. Och det är det som den socialdemokratiska regeringen håller på med.
Herr talman! Småföretagarna ser inte särskilt mycket av avbockningarna på departementet. Man vill ju se reaktionen på alla de konkreta förslag som den delegationen nu har lagt fram.
Herr talman! Ja, man vill se en reaktion. Men frågeställaren måste samtidigt se att småföretagarna blir alltfler. De anställer alltfler. De blir ännu duktigare på att utnyttja de förutsättningar som Sveriges ekonomi nu ger. Dessutom skall de få enklare regler, mindre byråkrati, tydligare ordning i skattesystemen, vilket nu också är uppe till diskussion. Därför är jag övertygad om att småföretagarna, till skillnad från frågeställaren, ser verkligheten och dessutom litar på att det nu kommer att bli lättare att vara företagare.
Det är fortfarande många kvar som har begärt att få ställa frågor, men den utmätta tiden är slut.

Herr talman! Betänkandet BoU8, Vissa byggfrågor m.m., berör ett antal områden. Jag avser att i mitt anförande främst ta upp de frågor som berör innemiljön, tillgängligheten samt plan och bygglagen. Vad gäller ventilationskontroll i en och tvåbostadshus har kristdemokraterna valt att gå informations och kunskapsvägen efter bedömningen att småhusägare har ett egenintresse och ett ansvar för att den egna bostaden är hälsovänlig. Olika undersökningar visar att småhus har sämre ventilation än vad de utformats för. Därför behövs en informationskampanj särskilt riktad till småhusägarna. För att reglerna om återkommande ventilationskontroll skall kunna ändras är information en förutsättning. Många barnfamiljer bor i småhus. Allergierna ökar med en fördubbling varje decennium. Boendet måste därför utvecklas efter den större känslighet som befolkningen visar. Kristdemokraterna föreslår att Boverket, Konsumentverket, Socialstyrelsen och Byggforskningsrådet ges detta uppdrag. Hälsa och innemiljö diskuteras mycket i dessa dagar. Jag deltog i går i en praktikerhearing om insatsområdet "Det sunda huset" hos Byggforskningsrådet. Hearingen beaktade problemområden och frågeställningar som forskarna uppfattar som relevanta och som kan tillämpas i praktiskt arbete samt en omvärldsbeskrivning med nordisk och internationell forskning. Det var fastighetsägare, byggherrar, förvaltare, arkitekter, ingenjörer, byggare och entreprenörer samt material och komponenttillverkare som deltog. Grupperna berörde hälsa-innemiljö, luftkvalitet, mikroorganismer, ventilationssystem, skadeidentifiering och emissioner. Sambandet mellan hälsa och välbefinnande är komplext. Hur mycket skall man ta fasta på människors upplevelser? Vad har historien lärt oss? Vad är egentligen luftkvalitet? Herr talman! Regeringen bör ges i uppdrag att ta fram ett program för allergisanering. Trots att problemen är väl kända finns det fortfarande ett stort antal bostäder, skolor, daghem och andra offentliga lokaler där inomhusmiljön är så undermålig att den ger upphov till mer eller mindre allvarliga besvär hos dem som vistas där. Åtgärder som måste till är mera tid för städning i daghem och skolor, ombyggnad av ventilationssystem och andra byggtekniska ingrepp. Skolstudier av samverkan mellan allergier och astma har visat att skolorna inte lever upp till normenlig ventilation. Inredning och städning har stor betydelse. Trots att ventilationskraven i skolor är lägre än på kontor med vuxna friska människor, lever man inte ens upp till ventilationsnormen för skolor. Dessutom saknas kunskaper om luftflöden. Herr talman! Vad betyder det att "markörer" finns kvar även sedan en mögelväxt är upplöst? Varför är mögel ett speciellt problem för Sverige? Det har visat sig att vi saknar tekniker för mikrobiologer att utforska innemiljön. Man vet inte i alla sammanhang var toxiner produceras. Det är betydelsefullt med forskning och utveckling för att ta fram mätstandarder och system för produktmärkning av byggprodukter. Samordningen av forskningen är mycket viktig, och den tvärvetenskapliga forskning som Byggforskningsrådet bedriver i programmet "Det sunda huset" borde uppmärksammas bättre. Kraven bör grundläggas genom en allmän hälsobedömning där allergikernas och de överkänsligas situation ges ökad uppmärksamhet. Här kan vi också i EU-arbetet driva på för att få ökad skärpa. Ett viktigt område i detta sammanhang är därför tillämpningen av byggproduktdirektivet. De väsentliga kraven måste konkretiseras. Tillämpningsdirektiven är otillräckliga när det gäller att ta hänsyn till klimat, tradition och säkerhetsnivå. Det brådskar att få till stånd en effektiv kontroll av byggprodukter. Regeringen bör återkomma till riksdagen med en plan för hur arbetet med tillämpningsföreskrifterna till byggproduktdirektivet skall kunna påskyndas med avseende på hygien, hälsa och säkerhet. Jag saknar någon ansvarig minister i denna debatt. Vi har ju minst fyra ministrar ansvariga för bostadsfrågor. Var finns de? Miljödepartementet har en stor del av dessa viktiga frågor. Kjell Larsson borde ha varit här. Herr talman! För tids vinnande nöjer jag mig med att redan nu yrka bifall till reservationerna 6 och 12. Det har gått en lång tid sedan Plan och byggutredningen lämnade sitt förslag om lagstiftning med krav på att hinder för tillgänglighet och användbarhet som är enkla att åtgärda skulle vara åtgärdade före år 2000 i offentliga lokaler och på allmänna platser. Jag saknar också här ansvarig minister, Lars Engqvist. Tillgänglighet i samhällsplanering och bostäder skulle spara en hel del på hans konto, men framför allt göra livet enklare för människor med funktionshinder. Inger Klingvall? Många olyckor skulle kunna förhindras om krav på säkerhetsanordningar funnits. Nästan alla barnolyckor sker i hus byggda före 1973. Vilka barnsäkerhetskrav är möjliga att ställa på äldre bostadsfastigheter? Vi måste ha frågan uppe på riksdagens bord tidigt i höst. Herr talman! Det nuvarande tillsyns och kontrollsystemet enligt plan och bygglagen har stora brister. Kraven på kvalitetssäkring är särskilt otydliga. Tidspressen i dagens byggprojekt gör ofta att tidsplanen prioriteras före de krav som bör ställas från kvalitetsoch miljösynpunkt. Den långsiktiga kvaliteten måste vara det viktigaste. Vi måste kräva att det byggs torra hus. Ofta har vi ägnat oss åt att söka decimalerna i byggnadsfysiska frågor. Vi har toppkunskap i världen. Men kunskapen raseras när inte byggherrarna hinner invänta att betong och dylikt torkar. I byggnader som utsätts för fukt händer saker som inte är klart tvärpolitiskt utforskade. Inom den medicinska och beteendevetenskapliga forskningen finns minst kunskap om byggnaders hälsomässiga betydelse. Också det ekologiska byggandet kan råka ut för rejäla problem inom ett antal år på grund av fukt under byggnadstid. Skillnaden mellan praktik och teori är för stor. Den kvalitetsansvariges roll i ett bygge är oklar. I och med att det på papperet finns en kvalitetsansvarig har ibland intresset hos vissa byggherrar att anlita sakkunniga konsulter inom vissa kvalitetsfrågor minskat. Byggherren och fastighetsägaren som är ytterst ansvarig har inte alltid vetskap om sitt ansvar. Miljöbalken gäller, och avsaknad av bevisning friar inte. Obalansen i ansvar mellan produkttillverkare, entreprenörer och andra inblandade är stor. Arkitekten kan enligt avtal förnekas rätten att besöka byggarbetsplatsen, vilket är ytterst märkligt. Ekonomiska incitament att göra bra jobb saknas. Regeringen bör snarast se över tillsyns och kontrollsystemet. Vi kristdemokrater har alltså sagt att det behövs en informationskampanj när det nu inte längre finns obligatorisk ventilationskontroll för en och tvåbostadshus. Vi har sagt att det behövs ett allergiprogram för skolor och allergisanering. Vi har sagt att det behövs bättre forskning för att veta vad som händer. Vi har sagt att det är oerhört viktigt att hitta ekonomiska incitament för att bygga torra hus, så att vi inte missar den kunskap som finns på grund av tidspress. Det kan också inom några år bli bekymmer för byggnader byggt på ett ekologiskt sätt. Slutligen har vi sagt att det behövs ett bättre kontrollsystem för uppföljningen och att plan och bygglagen bör förändras. Detta är oerhört viktiga frågor, även om betänkandet kan synas vara lite knepigt där vissa byggfrågor med inte så hög status har samlats ihop. Men detta borde ha lett till en debatt med tre ministrar närvarande. Detta är oerhört viktiga frågor för alla som bor. Vi bor ju alla förhoppningsvis någonstans. Det finns tyvärr några hemlösa, och det måste vi snarast åtgärda. Boendet är oerhört viktigt.

Herr talman! Jag delar i hög grad uppfattningen i det som sades från kd:s håll. Bostaden och dess närmiljö berör i högsta grad människors dagliga liv. Det är om detta betänkandet handlar om. Vi som har förmånen att vara ledamöter i bostadsutskottet har ett mycket intressant ämnesområde att jobba med. I dag tar vi ställning till miljöanpassat byggande och boende, ventilationssystem, tillgänglighet i den offentliga miljön för människor med funktionshinder, allergisanering, Agenda 21-arbete, va-system och kretslopp, barnens säkerhet och byggregler för studentbostäder m.m. Det är en rad frågor där vi borde ta gemensamma tag och förbättra där det så är möjligt. När jag läser igenom de olika förslag som partier och enskilda riksdagsledamöter har framfört i motioner finner jag en samstämmighet på många områden. Jag finner också att socialdemokrater och moderater har funnit varandra i några frågor, och de yrkar avslag på motioner som vi andra tycker är principiellt viktiga att lyfta fram. Det gäller t.ex. tillgänglighetsaspekter, barnsäkerhet och kretsloppsåtgärder. I andra frågor har andra partier funnit något gemensamt. Det finns problem som motionärerna tar upp som snabbt skulle kunna åtgärdas, men det finns inte en synlig majoritet för att få igenom ett vettigt beslut. Det är trist. Det finns åtminstone två frågor som jag bedömer borde vara lätta att åtgärda. En handlar om att se till så att länsstyrelser och kommuner behandlar byggherrar lika så att inte goda syften motverkas. Länsstyrelserna gör i dag en självständig prövning av om kraven enligt PBL, plan och bygglagen, är uppfyllda. Det kan gälla t.ex. förenklingar i förordningen om statlig bostadssubvention. Det kan gälla förenklingar när en byggherre vill bygga om en kontorsfastighet till studentbostäder. Länsstyrelsen gör en bedömning oberoende av om tillsyns och kontrollprocessen har skett på ett betryggande sätt hos kommunens byggnadsnämnd. Det tycks finnas en dragkamp om vem som makten haver. Detta gör att det råder osäkerhet om vilka krav och bedömningar som byggherren borde bli informerad om innan jobbet påbörjas. Vi vill från Centerpartiets sida ha enklare och tydligare regler även på detta område. Utgångspunkten måste vara att fler myndigheter inte skall göra samma bedömningar i samma fråga och komma till olika slutsatser. Men majoriteten tycks vilja fortsätta med krånglandet med flera beslutsinstanser. Herr talman! Så till en annan fråga, som riksdagen borde kunna lösa smärtfritt. Det har påtalats av branschfolk inom byggnadssektorn - och det finns en motion - att beteckningen kvalitetsansvarig borde ändras till vad uppgiften är, nämligen en kontrollfunktion. Beteckningen kvalitetsansvarig skapar oklarheter. Den bör alltså ändras till kontrollansvarig. Det är det som det gäller. Det är en ganska enkel åtgärd, som borde ha vunnit gehör i utskottet. Men att åtgärda, förenkla och förebygga ligger inte i majoritetens intresse. Herr talman! Det finns faktiskt skäl att än en gång påminna om att det saknas en bostadsminister som är med när dessa ärenden diskuteras i kammaren och som kommer till utskottet och för en dialog med oss. Kort: Det behövs någon med ett genuint intresse för dessa frågor. Jag skall citera vad HSB:s ansvariga i Uppsala säger i dagens Upsala Nya Tidning: " - I tider när statsmakterna signalerar att bostadspolitiken inte längre är viktig, ja då måste vi som är aktörer på marknaden ta ett ökat ansvar. - Vi ska gå bättre i takt -." "I tider när statsmakterna signalerar att bostadspolitiken inte längre är viktig -." Ta till er av det, socialdemokrater. Vi i oppositionen tycker att bostadspolitiken är oerhört viktig. I detta betänkande ser vi på nytt positiva skrivningar, där man påtalar att regeringen känner till, att regeringen är väl informerad om problemen, att för närvarande pågår utredningar och diskussioner. Ja, nog pågår det diskussioner. Men jag vill se praktisk handling, så att barn inte far illa i sin boendemiljö på grund av att det saknas säkerhetsbestämmelser, så att handikappade kan ta sig fram i vårt samhälle på ett acceptabelt sätt. När skall vi få se en förenkling av byggande av studentbostäder, när man inte vill ta till sig synpunkter och inte heller själv har kommit med något bra förslag? Det räcker inte med att svara att man inte är beredd att för närvarande vidta några åtgärder, när förslagen kommer från politiskt håll. Ni socialdemokrater borde se på sakinnehållet i motionerna, inte snegla på vem eller vilka som har fört fram åsikterna först. Ni kan väl ändå inte mena allvar att ni inte tycker att det är viktigt att vi får ett verkligt miljöanpassat boende? Ni kan väl inte vara okunniga om att människor i dag far illa av att de bor i dåliga hus i dåliga miljöer? Här saknar jag även Moderaternas och Folkpartiets viljeinriktning. I vår reservation 11 under mom. 13 tar vi upp de frågor vi vill ha åtgärdade och som vi anser att regeringen skyndsamt skall få i uppdrag att redovisa förslag till åtgärder till riksdagen. Det gäller definition av en ekologisk byggnad, ekologisk anpassning av va-system, klargörande vad gäller ansvaret för återanvänt byggnadsmaterial, ökade miljökrav vid ny och ombyggnad, miljö och hälsovärdering av byggmaterial, användning av förnybar energi i byggnader och åtgärder för att minska riskerna med elöverkänslighet. Det finns kunskap i dag på det här området. Vi ställer inte orimliga krav på regeringen. Nu avstyrks motionerna med denna inriktning. Men jag är övertygad om att kraven kommer tillbaka. Jag hoppas att få se ett samstämmigt bostadsutskott i dessa frågor redan under nästa riksmöte. Detta lär väl vara det sista betänkandet för oss på detta område för den här säsongen. Då vill jag uppmana er alla när ni tar sommarledigt: Ta på er miljöögonen, gå ut och titta, så finner vi varandra i dessa frågor under höstens motionsbehandling. Herr talman! Med detta vill jag meddela att jag naturligtvis står bakom alla reservationer där Centerpartiet finns med men jag väljer att yrka bifall endast till reservation 13 under mom. 15. Där tar Centerpartiet upp den principiellt viktiga frågan om att allt arbete som handlar om miljöfrågor måste komma underifrån - från de enskilda människorna, från den lokala sidan - för annars blir inte arbetet med Agenda 21 värdefullt, verkningsfullt och uthålligt.
Herr talman! Jag har en fråga till dig, Rigmor Du talade i ditt anförande ganska väl om hur viktigt det är att lyssna på andra. Såvitt jag vet har Owe Hellberg ett antal gånger fört upp den här diskussionen. Dessutom har det här kravet ställts tidigare i denna kammare utan att vinna gehör från Centern. Det är alltså en fråga om hur man lyssnar och vem man lyssnar på. Vad som är mer intressant är naturligtvis att få ett svar på frågan om ni i Centern är intresserade av att förändra den kvalitetsansvariges arbetsuppgifter så att man lever upp till kvalitetsansvaret? Eller är ni nöjda med att den kvalitetsansvarige även i fortsättningen får rollen att bara vara kontrollansvarig?
Herr talman! Det finns en motion i just det här betänkandet. Dessutom har branschfolk reagerat. Om man vill göra det så enkelt som möjligt för sig handlar det om att ändra beteckningen. Då skulle man vara lite mera klar över vad det handlar om. Om det är någonting mer som behöver förändras lyssnar jag gärna på Vänsterpartiets åsikter. Vad jag ville peka på är att vi måste lära oss att ta till oss åsikter, oavsett varifrån de kommer, och pröva dem. Kanske har vi nu kunnat komma en bit på vägen för att sedan gå en bit till. Det är ju så man kommer fram här.
Herr talman! Det finns faktiskt en motion som går ut på att förändra kvalitetsansvar till kvalitetsansvar. Ni har valt att inte ställa er bakom den. I stället har ni valt att ställa er bakom Byggentreprenörernas krav på att förändra titeln. Men från Byggentreprenörernas sida finns det ingen önskan om att en kvalitetsansvarig skall bli kvalitetsansvarig.
Herr talman! Jag lovar att också jag skall ta på mig miljöögon och kvalitetsögon och titta på det. Till hösten återkommer vi för vidare diskussioner. Det viktiga är ju att vi kommer fram även vad gäller den biten. Det håller jag med dig om.

Herr talman! Jag håller helt med flera tidigare talare om att vi saknar en ansvarig bostadsminister och att denna person borde ha varit här i kammaren. I betänkandet behandlas, som många har sagt, ett väldigt stort antal frågor på byggområdet. Vi i Folkpartiet har flera reservationer tillsammans med andra eller själva. Men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 22 som gäller barnsäkerhet i byggnader. Jag skall kort beröra några av de andra punkterna som vi har tagit upp. När det gäller befintliga hissar har Folkpartiet begärt att den föreslagna rekommendationen om installation av korgdörrar inte skall antas eftersom vi anser att sådana kan minska tillgängligheten för handikappade. När dörrar inte är lämpliga kan andra lösningar användas, t.ex. fotoceller. När det gäller ventilation i en och tvåbostadshus har vi ställt upp på Kristdemokraternas förslag om en speciell informationskampanj riktad till just småhusägare. Många småhusägare har dåliga kunskaper om ventilationssystemens funktion och om hur viktiga de är. Information behövs alltså. När det gäller tillgängligheten har samtliga partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna ställt sig bakom reservation 21. Vi anser att det finns skäl att ställa ökade krav på att lätt åtgärdade hinder för tillgänglighet blir avlägsnade i offentliga lokaler och på allmänna platser. Regeringen bör snarast i den handlingsplan som är på gång återkomma med förslag om lagändringar som behövs för att öka tillgängligheten. I reservation 15 tar Folkpartiet upp frågan om bostadens ljudegenskaper. Regeringen skall ju vid kommande riksmöte lämna förslag om deklaration av bostäder. Vi vill trycka på att regeringen i det sammanhanget särskilt skall uppmärksamma hur viktigt det är att deklarera en bostads ljudegenskaper. Sist men inte minst: Barnsäkerheten är väldigt dålig i många lite äldre hus, precis som sagts här tidigare. Enligt en artikel i Dagens Nyheter i dag har Sverige dessutom ett mycket gammalt bostadsbestånd jämfört med övriga Västeuropa och alltså förmodligen många bostäder som saknar utrustning för barnsäkerhet. Regler som syftar till att förhindra barnolycksfall infördes, som tidigare nämnts här, i byggnadslagstiftningen 1973 för nybyggda hus och 1976 för ombyggnader. Såvitt jag vet finns det ingen säker statistik på hur stor den andel av bostadsbeståndet är som saknar utrustning för barnsäkerhet men vi vet att Barnombudsmannen har gjort en undersökning om barnolycksfall. Den visar att det, tyvärr, finns väldigt stora brister. Det har också tidigare talare varit inne på. Jag har själv barnbarn som bor i ett 50-talshus där den enda säkerhetsanordningen vid t.ex. balkongdörren är en kedja som min son själv har satt upp. Det är inte tillräckligt. Med detta som bakgrund yrkar jag alltså bifall till reservation 22, som innebär att vi vill att regeringen snarast ser över lagstiftningen om barnsäkerhet, med särskild inriktning på äldre bostadsfastigheter. Allra sist några ord till Rigmor Ahlstedt i Centerpartiet. Jag är medveten om att det finns områden som vi har missat. Jag får väl skylla på att jag fortfarande är relativt ny men jag lovar att under sommaren använda miljöglasögonen så mycket jag bara kan.
Herr talman! Det är andra gången jag hör en av de borgerliga företrädarna förespråka behovet av en bostadsminister och därmed ett bostadsdepartement. Det hade varit intressant att veta vad som var skälet till att man från Folkpartiet, Centern och Moderaterna en gång avskaffade bostadsministern och Bostadsdepartementet, som man nu i efterhand efterlyser i debatten. Men det var egentligen inte det som jag skulle ta upp. Om jag förstår Yvonne Ångström rätt finns det en önskan om en informationskampanj om ventilering av en och tvåbostadshus. Menar Yvonne Ångström på fullt allvar att det är tillräckligt och att man därmed kan ta bort den kontroll som tidigare varit vart nionde år för att se över de här systemen?
Herr talman! Jag skall svara på de två frågorna. Den första frågan, varför man tog bort bostadsministern och Bostadsdepartementet, kan jag egentligen inte svara på. Det är något som hände så att säga före min tid. Det är klart att det, om vi nu inte har en bostadsminister, kunde ha varit trevligt om någon av dem som har ansvaret för området var här. Personligen är jag fortfarande av uppfattningen att det vore väldigt bra att ha en ansvarig person. Tyvärr har jag inte makt att bestämma det alldeles själv. När det gäller frågan om en informationskampanj riktad till småhusägare tycker jag att man ändå kan pröva en lättnad i lagstiftningen på det här området och kombinera det med information. Det är möjligt att det inte är tillräckligt men då får vi väl se över det igen.
Herr talman! Jag undrar vad det är i Boverkets rapport som tyder på att en ventilationskontroll inte behövs i en och tvåbostadshus. Såvitt jag kunnat läsa ut är det framför allt där som man har hittat brister; detta trots att en speciell undersökning för de här typerna inte har gjorts.
Herr talman! Mitt svar måste bli att jag, tyvärr, inte har läst rapporten. Folkpartiet är ett väldigt litet parti så vi hinner inte sätta oss in i allting. Men jag har fått sådan information att jag för närvarande tror att det här skulle vara tillräckligt. Om inte är vi beredda att ta upp frågan igen.

Herr talman! Bland mycket annat handlar den här propositionen om ventilationskontrollens avskaffande i småhus. Det förefaller inte så klokt i dagens läge med ökande allergiproblem bland våra barn. Regeringen lägger fram sitt förslag trots att det i dag helt saknas kunskap om hur det hittillsvarande kravet på ventilationskontroll har efterlevts och vilka resultaten blivit av genomförda besiktningar. Boverket har gjort uppföljningar, men de har inte omfattat en och tvåbostadshusen. Nej, då är det bättre att ha kvar kontrollen tills vidare. Det kan inte vara alltför betungande att utsättas för detta vart nionde år. Detta är en liten del av de åtgärder som kan bidra till att inte allergieländet breder ut sig ännu mer. Sedan är det tänkt att stödet till lokala investeringsprogram också skall omfatta allergisanering i bebyggelse i samband med övriga ombyggnadsåtgärder. Från miljö och jordbruksutskottet har vi fått ett par intressanta motioner från Miljöpartiet och kd att behandla i vårt utskott. Det handlar om kretsloppsanpassning av va-systemen. Även Centern tar upp frågan. I arbetet med att ställa om samhällsutvecklingen i en mer ekologisk riktning har frågor om vattenanvändning och avloppslösningar en central betydelse. I dag använder vi dricksvatten för att transportera fekalier och urin till stora reningsanläggningar. Näringsämnena går sedan ut i sjöar och hav där de bidrar till övergödning. Dagens va-lösningar är i grunden felkonstruerade. Men det går minst sagt trögt att ändra på detta, även om man satsar både ur den s.k. kretsloppsmiljarden och ur lokala investeringsprogram. Många kommuner står inför ett gigantiskt utbyte av ledningsnät och utbyggnad av reningsanläggningar, och fortfarande är det mycket enklare att göra om samma misstag, satsa miljoner och åter miljoner på gammal teknik än att vidta åtgärder vid källan, dvs. hjälpa folk att byta ut sina vattentoaletter till urinseparerande sådana. Naturligtvis måste också en struktur byggas upp som tar hand om och nyttiggör avfallet. Det måste finnas avsättning för produkten. Här behövs styrmedel för att främja utvecklingen i ekologisk riktning. Det var ett par av mina hjärtefrågor som vi tar upp i reservationerna 5 och 20. Miljöpartiet ställer sig självklart bakom utskottets uttalande om att försiktighet måste iakttas vid lokalisering av nya mobiltelefonsändare. Eftersom miljöministern har utlovat åtgärder på området avstår jag i dagsläget från att reservera mig till förmån för mpmotionen i frågan. Jag förutsätter emellertid att regeringen inom kort återkommer till riksdagen med förslag på området. Alltså yrkar jag bifall till reservationerna 5 och
Herr talman! I februari besvarade miljöministern en interpellation av mig vad gäller åtgärder för att förbättra inomhusmiljön, bl.a. allergisanering. Efter det svaret har det kommit in i vårpropositionen att detta skall bli möjligt inom lokala investeringsprogram, vilket Helena Hillar Rosenqvist också nämner. Då skulle jag vilja fråga henne: På vilket sätt konkret? Om jag frågar Kjell Larsson får jag inte svar på vilka konkreta satsningar det är och hur det skall gå till.
Herr talman! Det är klart att miljöministern måste veta mer än jag om exakt vilka åtgärder som skall vidtas. Såvitt jag vet har det hakat upp sig någonstans. Man måste inhämta synpunkter från EU för att ändra i stödet lokala investeringsprogram. Jag är ledsen att Ulla-Britt Hagström inte kan få mer konkreta svar av mig än av miljöministern. Det är ändå miljöministern som är fackministern.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkandet Vissa byggfrågor m.m. och avslag på samtliga reservationer. Herr talman! Detta betänkande handlar om ändringar i lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk. Med det avses att underlätta genomförandet av EG:s byggdirektiv och andra direktiv som berör hissar m.m. Vissa smärre förändringar föreslås också i plan och bygglagen samt i miljölagen, vidare i lagen om införande av miljöbalken och förköpslagen. Det föreslås också att en och tvåbostadshus skall undantas från kravet på återkommande funktionskontroll av ventilationssystemet. I betänkandet behandlas även motioner från den allmänna motionstiden 1998. I betänkandet finns det 23 reservationer. Jag har inte som avsikt att kommentera dem alla utan avser att kommentera reservationerna 21 och 22. Många av motionerna är angelägna och bra och tar upp frågor som är väsentliga och viktiga för alla oss som medborgare. Så som framgår i propositionen och vad gäller de allmänna synpunkterna på vikten av ett miljöanpassat och energisnålt byggande och boende i olika avseenden har utskottet under en lång rad av år, ofta i bred politisk enighet, påskyndat utvecklingen i just den riktningen. Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har tydligt markerat hållbar utveckling som ett övergripande mål. Det handlar om att skapa en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer. Utvecklingen skall vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Visionen om ett hållbart samhälle är omfattande och berör alla samhällets sektorer. För att nå vårt mål krävs att tanken om hållbarhet genomsyrar all verksamhet och alla beslut. Inte minst gäller detta miljöanpassning av byggnader, transporter och annan infrastruktur. Samhällsplaneringen måste vidgas så att ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samordnas med bebyggelseplanering och hushållning med naturresurser. Bygg och bostadssektorn kan vara en av de viktigaste sektorerna i den ekologiska omställningen. Där finns en påtagligt stor möjlighet att minska resursförbrukningen och miljöbelastningen. Riksdagen fattade nyligen beslut om 15 nationella miljökvalitetsmål som skall vägleda omställningsarbetet. Ett av dessa är god bebyggd miljö. Detta mål innebär bl.a. - Den bebyggda miljön skall ge skönhetsupplevelser och trevnad samt ha ett varierat utbud. De vardagliga behoven skall tillfredsställas i boendemiljön. Natur och grönområden i närheten till bebyggelse skall värnas och utvecklas med syfte på rekreation och lokal odling. - Mark och vatten är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar. - Användning av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt och resurssparande sätt. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälsorisker. Nu skall dessa 15 miljömål omsättas i praktiken. Övergripande målsättning är viljan att till nästa generation överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen i vår närhet är lösta. Nu skall varje mål brytas ned i delmål - en process som involverar myndigheter såväl lokalt, regionalt som nationellt. Miljömålskommittén, riksdagsledamöter och experter kommer under hösten att samla in resultat av denna process. Därefter skall en proposition innehållande delmål presenteras hösten 2000. Miljömålet om god bebyggd miljö fokuserar bl.a. på människors hälsa. Också i Riodeklarationen poängteras att i "strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen." Människors hälsa är en viktig del av ett hållbart samhälle. Kanske är det så att det är i produkter och i byggnader som några av våra i dag mest okända miljöproblem återfinns, miljöproblem som i första hand har en direkt effekt på vår hälsa. Det handlar också om att miljöanpassa byggprocessen i stort och att ta hand om miljöfarligt avfall. Fortfarande används vid nyproduktion material som inte deklarerats, vilket skapar problem vid omhändertagandet i samband med rivning. Ett minimikrav för framtiden är att allt material som används i byggnader miljödeklareras och dessutom dokumenteras. Regeringen ser nu över vilka styrmedel som kan användas för att nå detta mål. Men för att skapa en hållbar utveckling med avseende på både miljö och hälsa måste ett helhetsperspektiv etableras. Samhällets krav på hållbarhet måste gälla såväl yttre som arbetsmiljö och inte minst inomhusmiljö. Om vi enbart fokuserar oss på det ena eller andra riskerar vi att enbart förflytta problemen. Herr talman! En kretsloppsanpassning av byggnader utifrån ett fokus på den yttre miljön leder inte automatiskt till en bättre inomhusmiljö, utan målet för en hållbar bostadspolitik måste innefatta såväl byggprocesser som inomhusmiljö och även senare rivning. Vi kan i dag se många positiva tecken vad gäller utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle, men det finns också många oroande trender och problem. Det är oacceptabelt att nästan 40 % av alla skolbarn har någon form av allergiska besvär, och trenden ökar. Herr talman! Utmaningarna är många och ett stort arbete ligger framför oss. Inom ramen för de lokala investeringsprogrammen sker en mängd åtgärder runtom i landet. Avgörande för projektens framgång är också att de genomförs i samarbete med de boende. Förändringsarbetet bygger på ett lokalt engagemang och ökad delaktighet. Inför fortsättningen av de lokala investeringsprogrammen görs nu också förändringar som möjliggör att fokusera på allergiproblemen i inomhusmiljön. Herr talman! Jag har all respekt för reservation 21, som handlar om tillgänglighet, och reservation 22, om barnsäkerhet i byggandet. Reservationen 21 pekar på att det har gått lång tid sedan Plan och byggutredningen lämnade sitt förslag om lagstiftning med krav på att hinder för tillgänglighet och användbarhet i fråga om enkla åtgärder skulle vara åtgärdade före år 2000 i befintliga publika lokaler och på befintliga allmänna platser. Jag tycker att det är ett riktigt påpekande att det har tagit alltför lång tid. Men i den regeringsförklaring som statsministern lämnade vid inledningen av årets riksmöte den 6 oktober nämndes frågor om funktionshinder bland de prioriterade. Särskilt angavs att tillgängligheten till offentliga lokaler och kollektivtrafik skall förbättras. Inom Regeringskansliet pågår nu ett arbete med en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Handlingsplanen skall ställa upp långsiktiga mål för politiken, innehålla förslag på alla områden och också omfatta tillgänglighetsfrågorna. Planen förväntas ligga på riksdagens bord i höst. Frågor om barnsäkerhet i byggnader, som reservation 22 handlar om, är en för samhället viktig fråga. Att barn skall ha rätt till säkra och trygga miljöer är något som vi alla kan instämma i. Bostadsutskottet tycker att frågan är av sådan vikt att den bör vara föremål för kontinuerlig uppmärksamhet. Det får förutsättas att berörda myndigheter även fortsättningsvis aktivt verkar för att kunskapen om hur olycksfall kan förebyggas ges en stor spridning. Vad gäller motionsförslaget om en översyn av kraven på barnsäkerhet i äldre bostäder har utskottet uppmärksammat att Barnombudsmannen i sin årsrapport till regeringen nyligen tagit upp frågan och förordat en ändring av Boverkets byggregler. Rapporten bereds nu i Regeringskansliet. Regeringen är således uppmärksammad på den fråga som tas upp i reservationen, men det fråntar inte oss andra rätten att agera. Jag tänker på att detta är en utmärkt fråga för oss att driva i våra egna kommuner. Barns rätt till trygga miljöer måste vi alla bidra till. Herr talman! Med detta yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Jag vill erinra om att vi kommer att ha en s.k. samvotering kl. 16.00 och ajournerar några minuter innan. Det innebär att om inte replikskiftet är avslutat till dess så kommer de återstående replikerna att tas efter den samlade voteringen.
Herr talman! Det är tre frågor som jag gärna hade velat ställa till miljöminister Kjell Larsson som ansvarig, men jag ställer dem nu till Siw Wittgren-Ahl i stället. Ni lämnar alltså en och tvåbostadshus till egenintresse och ansvar utan att vidta några åtgärder. Vi kristdemokrater begär en informationskampanj. Har Siw Wittgren-Ahl några synpunkter på detta? Fråga nummer två är densamma som jag ställde till Helena Hillar Rosenqvist: Var i det lokala investeringsprogrammet kommer allergiarbetet att utföras? Fråga nummer tre: Har socialdemokraterna diskuterat att införa några ekonomiska incitament för att inte tidspressen vid byggnationer gör att man bygger in fuktproblemenen redan tidigt? De ekologiska byggnader som byggs nu kommer inom några år att också visa på fuktproblem, eftersom man inte låter husen torka utan driver på mot alla odds om den vetenskap man har om material och hur de skall verka.
Herr talman! Ventilationssystemen i en och tvåfamiljshus måste ju kontrolleras innan husen tas i bruk. Sedan tycker jag att det är en alldeles utmärkt fråga för andra intressenter, t.ex. Mäklarförbundet och banker, att driva att det skall ske kvalitetskontroller när man säljer husen. Informationskampanjer kan drivas den vägen. Det finns många aktörer på marknaden som kan göra det, för allting behöver ju inte ske i statlig regi. När det gäller allergisaneringen tycker jag att Helena Hillar Rosenqvist svarade alldeles utmärkt på den frågan.

Herr talman! Siw Wittgren-Ahl sade i slutet av sitt anförande att det är allas vår uppgift att hemma i kommunerna se till att t.ex. detta med barnsäkerhet blir bra. Jag reagerar faktiskt mot det. Siw Wittgren Ahl företräder Socialdemokraterna, som har en majoritetsställning i riksdagen. Jag tycker faktiskt att ansvaret som riksdagsledamot ligger i vårt engagemang här i riksdagen. Jag skulle vilja veta vad Siw Wittgren-Ahl tänker göra för att föra fram dessa frågor på ett bättre sätt än det som sker här nu i riksdagen, för det är ju beklämmande att staten ger signaler som marknaden uppfattar som att man inte är intresserad av bostadspolitiken.
Herr talman! Jag uppfattade att Rigmor Ahlstedts fråga berörde Barnombudsmannens uppmärksammande av säkerheten i byggandet. Som jag sade i mitt anförande bereds frågan i Regeringskansliet. Men jag tycker att det är allas vår skyldighet att agera så att alla barn får en så trygg miljö som möjligt tills vi får något annat besked från regeringen, som överväger frågan.
Herr talman! Eftersom socialdemokraterna är i majoritetsställning vill jag fråga Siw Wittgren-Ahl hur hon tänker påverka regeringen så att vi får fram bra förslag. Det går inte att smita undan med att hänvisa till kommunerna.
Herr talman! Som jag sade bereds frågan i Regeringskansliet. Jag uppmanar alla att agera så att barnen får en säker och trygg miljö att växa upp i.
Herr talman! Siw Wittgren-Ahl har avfärdat i stort sett alla reservationer med hänvisning till att det för tillfället pågår utredningar i Regeringskansliet och på andra ställen. När det gäller tillgänglighetsfrågorna kan man konstatera att de har utretts sedan 1960, och ingenting har hänt än så länge. Därför tycker jag att man får sätta ned bromsen och säga till regeringen att göra någonting nu. Det är det vi har försökt att göra i reservationen. Jag tycker att även socialdemokraterna skulle kunna ställa upp på det. Det som är lite märkligt när man hänvisar till miljömålsarbete osv. är att man gör en försämring på en punkt. Varför avvaktar man inte också när det gäller försämringarna när det handlar om ventilationskontroll av en och tvåfamiljshus? Här bestämmer man sig redan nu för att göra en försämring och är inte beredd att göra några förbättringar med hänvisning till alla utredningar som uppenbarligen tycks pågå.
Herr talman! Jag tycker inte att det görs en försämring. Man överlämnar till egenintresset, för man förutsätter att folk vill ha en bra inomhusmiljö. Man måste ha en informationskampanj. Men det är ju inte nödvändigt att vi bedriver denna informationskampanj. Man kan kvalitetssäkra i samband med försäljning eller genom Villägarförbundet. Det finns alltså andra aktörer på marknaden, och det är viktigt att de tar sitt ansvar också.
Fru talman! Får jag fråga Siw Wittgren-Ahl: Vilka indikationer finns det på att det är på det viset? Vilka indikationer finns det på att det skulle fungera så att folk som bor i en och tvåbostadshus skulle ha så mycket bättre kontroll? Det är många gånger ganska tekniska och besvärliga anläggningar som de har i sina hus. Det är en annan sak när man har en fastighetsskötare som man kan utbilda på de här systemen. Men det här är inga system som är särskilt enkla att hantera. Därför blir de oftast felinställda och inte skötta på det sätt som skulle behövas. Jag tror nästan att det är precis tvärtom. De stora fastigheterna med utbildad personal klarar av de här systemen bättre än vad den enskilda villaägaren gör.

Fru talman! Betänkandet handlar om godkännande av den s.k. Industriolyckskonventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor samt om en lag för att genomföra det s.k. Seveso II-direktivet. Syftet med direktivet är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom kemikalieindustrin och att begränsa följderna av dem för människor och miljö. Lagen fyller alltså en viktig funktion i sitt förebyggande och skadebegränsande syfte. Fru talman! Vid behandlingen av detta betänkande har synpunkter inkommit om att förslagen i propositionen bl.a. skulle innebära dubbelregleringar, att det saknas analys av förslagens konsekvenser och att ett stort antal tillsynsmyndigheter kommer att ha tillsyn inom samma område, vilket medför oklarheter och risk för att frågor kan hamna "mellan stolarna". Detta har även behandlats i en motion från Vänsterpartiet. Utskottet har diskuterat detta ingående, och från kristdemokraterna har vi betonat att lagen inte får innebära dubbelregleringar och ett otydligt tillsynsansvar. Utskottet är nu enigt om behovet av effektiv samordning av de olika tillsynsmyndigheterna och av att nödvändig kompetens säkras i den föreslagna organisationen. Regeringen bör därför följa upp lagens konsekvenser och återkomma till riksdagen om utskottets farhågor skulle besannas. Fru talman! Kristdemokraterna står bakom förslagen, men vi har bl.a. fört fram synpunkter när det gäller brandbekämpning till sjöss. Kemikalier transporteras i stora mängder varje år i fartygstrafiken på Östersjön. Det innebär att det finns en permanent och långt ifrån obefintlig risk för bränder och andra kemikalieolyckor. Det är därför angeläget att kunna förebygga olyckor och att ha en beredskap för dem, så att de kan begränsas. En olycka kan i vissa fall undvikas eller minimeras genom att man flyttar det fartyg eller det föremål som utgör olycksrisken med hjälp av bogserbåt. Flytten kan t.ex. ske till en hamn där det finns större resurser eller bara till en mindre hotad eller utsatt plats. Sverige har ansvar för övervakningen av 38 % av Östersjöns yta. I dag finns det ingen ändamålsenlig organisation för brandbekämpning i Östersjön. Tillgången till bogserbåtar i Östersjön är bristfällig. Det finns ett par båtar vid Polens och Tysklands kuster, men dit kan avståndet från olycksplatsen vara stort. Svenska och finska isbrytare är bra fartyg och en viktig tillgång. Här är bekymret att de vintertid är upptagna med isbrytning i Bottenviken och sommartid är obemannade. Kustbevakningen har naturligtvis bra båtar, men de är inte tillräckligt stora för att klara bogsering av t.ex. en större tanker. Fru talman! På de passagerar och bilfärjor som går mellan Sverige och våra grannländer transporterades 1996 över 26 miljoner ton gods. En del av detta är brandfarlig vara eller farligt gods. En stor passagerar och bilfärja kan betraktas som en kombination av oljecistern, kraftverk, storgarage, hotell, restaurang och köpcentrum, och härav följer att det är av stor vikt att utforma en effektiv organisation för brandbekämpning på fartyg. Fru talman! När en olycka inträffar i Östersjön får man i dag räkna med att det tar flera timmar innan bogserbåtar eller fartyg med tillräcklig brandsläckningskapacitet når fram till olycksplatsen. Vid tidigare olyckor har det i vissa fall tagit ett helt dygn innan en bogserbåt kunnat nå fram. Kustbevakningen har det nationella ansvaret för åtgärder vid olje och kemikalieolyckor till sjöss, och myndighetens beredskap med flyg och miljöskyddsfartyg skapar förutsättningar för tidig upptäckt och insats. Dess miljöskyddsfartyg är också utrustade för brandbekämpningsinsatser. När det gäller sjösäkerhet utövar Kustbevakningen enligt ett avtal med Sjöfartsverket tillsyn bl.a. när det gäller lastning av förpackat farligt gods och kontroll av giltiga deklarationer. Fru talman! Brandsläckning är ett sätt att förhindra miljöfarliga utsläpp. Hos Kustbevakningen finns den bas vad beträffar både snabbhet och uthållighet som erfordras för att bistå befälhavaren på ett brinnande fartyg eller för insatser på ett redan övergivet fartyg. Vi Kristdemokrater menar därför att det är rimligt att Kustbevakningen också tilldelas ansvaret för att bygga upp den organisation som krävs för att planera för insatser och bistå vid brandolyckor till sjöss. Jag yrkar därför bifall till reservationen vid det här betänkandet.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande FöU6 och avslag på den reservation som fogats vid betänkandet. Som Åke Carnerö sade handlar det här betänkandet om säkrare kemikaliehantering. Det innehåller förslag dels om godkännande av konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, dels om antagande av en lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Också dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 1999. Efter den stora industriolycka som inträffade i Seveso i Italien 1976 började EU sitt arbete med att få fram gemensamma regler inom den dåvarande europeiska gemenskapen. Det blev ett mångårigt arbete, som så småningom ledde fram till det s.k. Seveso I direktivet. En vidareutveckling av Seveso I-direktivet har nu skett, och det s.k. Seveso II-direktivet har tillkommit. I utskottet finns inga delade meningar om genomförandet av det nya direktivet. Som också påpekades i anförandet av Åke Carnerö är tillsynsansvaret en av de frågor som har diskuterats en del med anledning av propositionen Regeringen föreslår att tillsynsorganisationen harmoniseras med tillsynen enligt miljöbalken. Länsstyrelse och kommuner skall därför ha det regionala och lokala tillsynsansvaret. Det centrala tillsynsansvaret skall ligga på Statens räddningsverk. Utskottet anser att detta är en riktig och bra fördelning av ansvaret. Sedan Seveso I-direktivet infördes har tillsynen fungerat bra. Det är viktigt att införandet av det nya direktivet inte leder till någon dubbelreglering. Det är en förutsättning för att direktivet skall kunna genomföras på ett smidigt sätt att nödvändig kompetens är säkrad i de organisationer som föreslås komma att arbeta med direktivet. Från utskottets sida utgår vi från att regeringen återkommer till riksdagen om det visar sig att nödvändig kompetens inte finns eller att det blir en dubbelreglering vid införandet av direktivet. Till sist skall jag kort kommentera den reservation som Kristdemokraterna och Miljöpartiet har fogat till betänkandet. Reservationen handlar om att Kristdemokraterna och Miljöpartiet vill att Kustbevakningen skall tilldelas ansvaret för att bygga upp den organisation som krävs för att planera för insatser och bistå vid brandolyckor till sjöss. Majoriteten i utskottet anser att ansvaret skall ligga på tillsynsmyndigheten. Jag nämnde tidigare i mitt anförande vikten av att det inte blir någon dubbelreglering. Det skall vi inte heller ha i det här fallet. Kustbevakningen har redan i dag bl.a. förstärkt insatsmöjligheten vid brandbekämpning till sjöss inom ramen för sina tillgängliga resurser. Det sätter vi ett väldigt stort värde på. Utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen bevakar frågan och att även berörda myndigheter fortsätter sitt arbete så att bl.a. de förbättringar som Statens räddningsverk anser är nödvändiga också skall genomföras. Med det nu anförda vill jag än en gång yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande och avslag på reservationen.
Fru talman! Som Laila Bäck säger råder det inga delade meningar om tillsynsansvaret enligt lagen och att Statens räddningsverk skall ha den uppgiften. Vad vi från kristdemokratisk håll menar är att det bör tilldelas ett tydligt ansvar just för Kustbevakningen att planera för dessa insatser. Det hade i detta sammanhang varit lämpligt att fatta det beslutet. Som skrivningen nu är kan försvarsutskottet få återkomma till den här frågan. Jag menar att det är väldigt viktigt för framtiden med tanke på det stora ansvar Sverige har för Östersjön att det blir ett tydligt ansvar. Det är viktigt att man kan peka ut att Kustbevakningen har ansvaret i det här fallet. För tydlighetens skull hade det varit värdefullt.
Fru talman! Jag kan hålla med Åke Carnerö om att Sverige har ett stort ansvar. Men från utskottsmajoriteten har vi ändå ansett att de skrivningar som finns i betänkandet är tillräckliga och att det tillsynsansvar som berörda myndigheter kommer att få gör att de kommer att klara av de uppgifter som finns i det nya direktivet.

Fru talman! Egentligen är detta ett ganska onödigt betänkande. Det är en följd av vårt EU-inträde att vi tvingas anta sådana här direktiv. Det är vår skyldighet. Vi skrev en motion där vi var väldigt kritiska till direktivet och dess införande. Även Åke Carnerö har nämnt det. Kritiken gick ut på riskerna för dubbelreglering. Ett stort antal tillsynsmyndigheter föreslås tillse samma område vilket medför oklarheter och risk för att frågor kanske hamnar mellan stolar. Förslagen är också svåra att praktiskt genomföra på grund av brist på kompetens. Sverige är ett litet land. Vi har inte så hemskt många kompetenta människor på dessa svåra områden, och de sitter nu på olika myndigheter. Det saknas analyser av ekonomiska konsekvenser. Vi saknar också fortfarande en analys av hur Seveso I-direktivet har fungerat, även om vi har fått en försäkran om att det har fungerat bra. Men det har trots allt inte gjorts några noggrannare analyser. Vår tanke från början var att avvisa propositionen. Men efter diskussioner i utskottet där vi fått aktivt stöd från Åke Carnerö och kd och även från de andra utskottskamraterna har vi fått med väldigt bra skrivningar. Jag tycker att de är så nära ett tillkännagivande som man kan komma. Utskottet skriver: "Utskottet, som erfarit att tillsynen enligt Seveso I-direktivet fungerat väl, utgår i från att den nu föreslagna ordningen inte medför en dubbelreglering på området. Behovet av en effektiv samordning av de olika tillsynsmyndigheternas arbete framstår som uppenbart. Utskottet förutsätter att nödvändig kompetens är säkrad i den föreslagna organisationen och att tillsynsansvaret för berörda myndigheter är tydligt och väl uttalat" osv. Vi uppmärksammar här regeringen på vilka problem detta kan innebära. Ett rimligt argument som mina utskottskamrater har fört fram är att vi från riksdagen inte gärna kan lägga oss i hur det konkreta verkställandet skall utföras. Det måste regeringen ta ansvar för. Med det har vi accepterat utskottets hemställan i betänkandet. Inte heller jag har något annat yrkande än bifall till det.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till reservationen. Det som skiljer majoritetens förslag från det vi säger och önskar i vår reservation är att vi tror att det inte ens är möjligt att med trovärdighet införa det här kravet på säkerhetsrådgivare den 1 januari år 2000. Det är detta som frågan gäller, eller kanske är det synen på vad man kan och vill belasta företagarna med. Det är den vi agerar mot i det här ärendet. Det kanske föreligger en skillnad här. Vi vet att Statens räddningsverk räknat ut att ca 3 000 säkerhetsrådgivare behöver utbildas i Sverige. Det är självklart bra att det tillkommer en utbildning, men det hastigheten på införandet som vi vänder oss mot. Själva införandet finns det inga delade meningar om. Räddningsverket har också bedömt att utbildning av säkerhetsrådgivare tar 15 dagar per person. Vidare har Räddningsverket sagt att man i slutet av augusti skall börja ge klartecken, eller kalla det kanske examen, för dessa säkerhetsrådgivare. Det är snabbheten i genomförandet som vi inte tror på. Vi påstår t.o.m. att vad som här föreslås inte är genomförbart. Finland är ett bra exempel på hur man har hanterat den här frågan. I Finland implementerade man direktivet om säkerhetsrådgivare redan den 1 mars i år. Men man hade mer realism i sitt tänkande, och man har sagt att allt skall vara genomfört den 1 juni år 2000. Vad är det som säger att vi i Sverige har bättre förutsättningar att genomföra detta, och dessutom på halva tiden? Det kanske finns en skillnad i hur man behandlar företag. Vi möter tyvärr den skillnaden ganska ofta. Vad som framhålls i den moderata kommittémotionen, som utskottet har behandlat, är att vi vill att det skall ske en granskning av implementeringstiden av kravet på säkerhetsrådgivare samt den av Räddningsverket föreslagna utbildningen. Dessa förslag och tankar hade ett enda syfte: att företagen skall ges rimliga möjligheter att uppfylla kraven. Om man nu ställer krav skall det finnas en rimlig chans att uppfylla dessa krav. Vi menar att det inte finns det i dag. Vi vet att kraven på bestämmelser om farligt gods är internationella och att Europeiska unionens råd har konstaterat att vissa medlemsstater inte kommer att klara riktlinjerna utan att, som det heter i skrivningen: "Det kan komma att möta svårigheter". Fru talman! Det är dessa svårigheter som vi har velat slå larm om och peka på i vår reservation och i vår motion. Majoriteten har tyvärr valt en annan linje. Som jag tidigare sade finns här kanske en skillnad i synen på företag. Det är kanske där skiljelinjen ligger. Jag brukar inte höra till de politiker som anklagar regeringen att vara för snabb att göra saker för företagen. Det brukar vara åt andra hållet. Men jag tycker att man skall vara ärlig. Finns det någon möjlighet för företagen att inrätta detta? Det tycker vi inte att det gör. Därav vår reservation, som jag tidigare har yrkat bifall till.

Fru talman! Kristdemokraterna förde förra året i en motion i samband med regeringens skrivelse om transport av farligt gods fram kravet på att EU:s direktiv om säkerhetsrådgivare borde inlemmas i svensk lagstiftning och att denna åtgärd, kombinerad med att en säkerhetsansvarig person utses vid företag som hanterar farligt gods, skulle kunna minska eller minimera de risker som är förknippade just med farligt-gods-transporter. Vi betonade också hur viktigt det är med korrekt information för att räddningspersonal från början skall kunna vidta rätt åtgärder om en olycka skulle uppstå. De risker som följer med den tekniska utvecklingen ställer stora krav på dem som arbetar med verksamhet som har samband med hanteringen av farliga ämnen och med förebyggande av och beredskap för olyckor. Det finns många exempel på att först när en olycka har inträffat skapas det intresse för att vidta åtgärder för att förhindra den skada som redan skett. Det är därför viktigt att förebygga olyckor genom en god och genomtänkt samhällsplanering i stället för att åtgärda i efterhand. Tydliga krav på säkerhet måste ställas på transporter av farligt gods. Allt säkerhetsarbete måste utformas med sikte på att transport av farligt gods skall kunna ske på bästa tänkbara sätt, oavsett transportslag. Med dagens transportmönster växlar godset i många fall transportslag flera gånger från avsändare till mottagare. Hot och riskutredningen, där jag ingick, föreslog därför enhälligt i huvudbetänkandet Ett säkrare samhälle, 1995, att det skulle finnas säkerhetsansvariga inom företagen för farligt-godstransporter. Fru talman! Det moderna industrisamhället kan inte undvara farligt gods. Därför har transporter kringgärdats med säkerhetsföreskrifter i en särskild lag just om transport av farligt gods. Nu föreslås alltså tillägg och ändringar i denna lag. Jag vill citera en tilläggsparagraf: "Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter enligt denna lag eller att vara avsändare vid sådana transporter skall ha en eller flera säkerhetsrådgivare." Lagförslaget är alltså till största delen en anpassning till EG-direktivet från 1996 om säkerhetsrådgivare. Rådgivarens uppgifter skall vara av övervakande och rådgivande karaktär och att se till att rutiner och instruktioner för förebyggande åtgärder upprättas. Denne skall övervaka efterlevnaden av bestämmelser för farligt-gods-transporter, ge företaget råd i fråga om farligt gods och utarbeta en årlig rapport om verksamheten. En skyldighet införs nu också att rapportera olyckor och tillbud som inneburit allvarlig risk för olyckor. För större företag kan det finnas anledning att utse flera säkerhetsrådgivare, medan t.ex. flera små företag i en region kan ha en gemensam rådgivare. Fru talman! Ett enigt utskott tillstyrker denna viktiga lag och menar att Statens räddningsverk bör bli ansvarig myndighet som fastställer kunskapskrav och krav på examen för säkerhetsrådgivare samt utfärdar utbildningsintyg. Några krav på hur kunskaperna skall inhämtas meddelas inte, utan självstudier eller utbildning via privata organisationer kan anordnas. Statens räddningsverk får tillsynsansvaret eftersom det är lämpligt att en myndighet har ett samlat ansvar för säkerhetsrådgivarna. Fru talman! Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari år 2000. Regeringen motiverar detta med hänsyn till den tid som behövs för att informera om de förändrade bestämmelserna. Vi kristdemokrater har en synpunkt som vi menar är betydelsefull när det gäller utbildningen. Ca 2 000 3 000 säkerhetsrådgivare skall nu utbildas för att berörda företag skall få fortsätta med farligt-godstransporter. För att ge dessa företag rimliga möjligheter att planera för och utbilda säkerhetsrådgivare menar vi att tiden för lagens införande bör förlängas. Inom EU finns det, som vi redan hört, förståelse för att medlemsstaterna kan få svårigheter att i tid omsätta den här lagstiftningen om säkerhetsrådgivare. Kristdemokraterna menar därför att Sverige bör besluta om en senare tidpunkt än den 1 januari nästa år för lagens krav på säkerhetsrådgivare. Jag yrkar därför bifall till reservationen i försvarsutskottets betänkande nr 7.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande FöU7 och avslag på den reservation som fogats till betänkandet. Att ha säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods är ett krav som ända sedan 1993 har funnits från bl.a. Industriförbundet, Kemikontoret, Kemisk I det betänkande som vi nu behandlar föreslår regeringen att rådets direktiv 96 EG skall genomföras. I det direktivet utnämns kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar. Vilka är det då som omfattas av kravet på att ha en säkerhetsrådgivare? Åke Carnerö redogjorde för det i sitt anförande nyss så jag tänker inte ta upp kammarens tid för att redogöra för detta ännu en gång. Åke Carnerö gjorde det så bra i sitt anförande. I det här betänkandet finns det en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. De tar upp farhågor om att tiden är för kort för företagen, att de inte hinner utbilda säkerhetsrådgivare. Lagen föreslås alltså träda i kraft den 1 juli 1999. Säkerhetsrådgivarna skall vara utbildade till den 1 januari år 2000. Eftersom det här kravet på säkerhetsrådgivare - ett krav från branschen - har funnits sedan 1993 borde detta vara ett välkommet förslag. Det rör sig, som tidigare nämnts, om ungefär 2 000 3 000 säkerhetsrådgivare som skall utbildas. Det finns inga krav på hur rådgivarna skall inhämta sin kunskap. Det är alltså fritt för företagen att lägga upp utbildningen som det passar dem. Som tidigare nämnts här i kammaren har EU kommissionen noterat att vissa medlemsstater angivit att de kommer att möta svårigheter men i Sverige borde det inte vara något problem. Som jag sade tidigare har branschen haft det här kravet under sex års tid. Vi i utskottsmajoriteten anser inte att det finns något behov av en senareläggning av ikraftträdandet. Med det anförda yrkar jag ännu en gång bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationen.
Fru talman! Än en gång: När det gäller införandet av det här finns det inga skillnader, utan det är ett enigt utskott. I stället gäller det tiden för införandet. När jag hörde Laila Bäck var det en väldigt diffus gräns vad gäller tidpunkten för när det här skall införas så egentligen frågar jag mig varför ett datum finns inskrivet. Rent konkret: Tror Laila Bäck och socialdemokraterna att det är möjligt att ens komma i närheten av 3 000 säkerhetsrådgivare som är utbildade, bortsett från - som Laila Bäck sade får företagen själva genomföra detta - att det under några höstmånader finns en möjlighet att genomföra detta? Är det inte lika bra att säga rent ut, och att instämma med Europeiska unionens råd, att det här kan komma att möta svårigheter? Jag blev lite orolig när jag hörde de sista meningarna i Laila Bäcks anförande, att det här på något sätt skall ordna sig. Vi menar att vi klarar inte att ha den 1 januari som deadline här, utan det måste vara fråga om ett senare datum.

Fru talman! Det är precis som det står i betänkandet, att kravet på att ha säkerhetsrådgivare skall träda i kraft den 1 januari 2000. Eftersom branschen under sex års tid varit väldigt angelägen om att få det här genomfört anser varken vi socialdemokrater eller utskottsmajoriteten att det är några problem. De 15 dagar som säkerhetsrådgivarna behöver för sin utbildning - ofta rör det sig om en eller två säkerhetsrådgivare på varje företag - kan man klara under den aktuella tiden, alltså från det att lagen träder i kraft i juli och fram till den 1 januari år 2000.
Fru talman! Om det skulle vara så att företagen som är hårt belastade sedan tidigare inte klarar det här, uppfattar jag rätt Laila Bäcks anförande, att det inte spelar så stor roll om det här är genomfört den 1 januari? Finns det några dispensmöjligheter så att företagen kan tänja på datumet? Uppfattade jag Laila
Fru talman! Det datum som nämns i betänkandet är det datum som gäller. Är det något företag som inte skulle klara det här får det i sin tur återkomma till ansvarig myndighet med sina problem. Men från utskottsmajoriteten anser vi att det finns möjlighet för företagen att utbilda de säkerhetsrådgivare som de behöver. Det är viktigt att de blir utbildade. Vi är övertygade om att de kommer att bli utbildade i rätt tid med rätt utbildning.

Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen har tappat tempot i kretsloppsutvecklingen. Inga nya steg tas. Det framgår tydligt i det framlagda förslaget till en nationell strategi för avfallshanteringen. Där finns inga av de resonemang och överblickar som Kretsloppsdelegationen presenterat på senare år. Det visar att regeringen inte har förstått hur stor frågan om vår materialanvändning är. Regeringen hamnar i skrivelsen i ett traditionellt zontänkande som saknar de framåtsyftande linjer och förslag som är nödvändiga. I flera fall har de uppsatta målen för återanvändning, återvinning och energiutvinning redan nåtts. Jag tycker att det är dags att höja ribban. Men därutöver behövs ett politiskt helhetsgrepp för den framtida kretsloppsutvecklingen. Regeringens skrivelse ger en redovisning av dagsläget för avfallspolitiken. Ambitionen måste vara högre för att skrivelsen skall förtjäna att kallas en nationell strategi. Det är oerhört viktigt att ta itu med frågor om vad vi skall göra för att förebygga eller bromsa föroreningen av vår omgivning. Vilken metallanvändning är förenlig med ett hållbart samhälle? Vilka steg skall tas mot en hållbar användning i det här fallet? Ett konkret resonemang kring dessa frågor som i skrivelsen kallas för strategi saknas enligt min uppfattning. Centerpartiet har i en motion presenterat en rad konkreta åtgärder på kretsloppsområdet. Åtgärderna är bl.a. att införa ett producentansvar på elektroniska produkter, en snabb avveckling av PVC. Centerpartiet föreslår höjda återvinningskrav på returpapper till 80 % och wellpapp till 90 % därför att vi redan har uppnått de mål som tidigare satts upp. Vi föreslår ett insamlingssystem för vanliga glödlampor innehållande bly. Det bör utarbetas ett gränsöverskridande retursystem för utländska aluminium och stålburkar. Detta är några exempel. Detta bör förenas med mätbara och tidsbestämbara miljödelmål. De investeringar som är nödvändiga bör stimuleras, och stimulans bör ges till företag och kommuner. Jag tycker att allt detta saknas i den skrivelse som nu presenteras riksdagen. Med anledning av detta yrkar jag bifall till min reservation 1.

Fru talman! Skälen till att vi nu upprättar en nationell avfallsplan är främst två. Vi har ålagts att göra det. Men vi har också ansett att det behövs anvisningar till kommunerna. Medlemsstaterna som skall upprätta nationella avfallsplaner har att välja mellan att ha en nationell avfallsplan och att ha flera lokala och regionala planer som sammantaget täcker hela landet. Eftersom regeringen har ålagt kommunerna en skyldighet att upprätta kommunala avfallsplaner kan man naturligtvis ifrågasätta det meningsfulla i att upprätta nationella avfallsplaner. Skall man ha en sådan är det oerhört viktigt att den verkligen utgör ett policydokument, att den anger de politiska ambitionerna med de lokala planerna. Som utskottet understryker är planen ett policydokument, och då måste den vara det. Den här planen är inte ett tydligt policydokument. Det är viktigt i en tid då nuvarande inriktning ju ifrågasätts allt oftare ute i kommunerna. Vi ser också i en moderatmotion i det här ärendet hur den här inriktningen ifrågasätts. Planen borde, eftersom den är anvisningar till kommunerna, markera att de problem som dyker upp inte får leda till att avsteg görs från kretsloppstanken. Det är vad som sker dagligen. Man ifrågasätter sortering och kompostering. I en nationell avfallsplan, som också är ett policydokument, måste inriktningen anges tydligt. Sådana här avsteg kan vi inte acceptera. När det gäller omhändertagandet av avfallet anser vi att det inte är självklart att varje kommun skall ta hand om allt avfall själv. Avfallet bör enligt vår mening tas om hand där det är effektivast. Nu vill regeringen tydliggöra självförsörjandeprincipen i lagstiftningen, en princip som innebär att varje land skall sträva efter att bli självförsörjande när det gäller anläggningar för bortskaffande av avfall. Men varför skulle vi i Sverige vara bättre på att ta hand om allt avfall än vad man är i andra länder? Fru talman! Det som vi från Folkpartiets sida tycker är den största bristen med förslaget till en nationell avfallsplan är att man inte tillräckligt tydligt talar om vart man vill i de här avseendena, utan det är för många ord utan tillräckligt tydlig politisk vilja. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Låt mig först yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna. Dagens ärende är en skrivelse från regeringen där regeringen ger en redogörelse för sina mål och policy för avfallshanteringen de närmaste åren. Skrivelsen ger en bild av bestämmelserna om avfall i såväl EU som i Sverige. Här redovisas också principerna för EU och för Sverige. Låt mig göra några korta kommentarer till betänkandet och reservationerna. När det gäller de olika avfallshanteringsmetoderna har ju Sverige återanvändning av material som högsta prioritet. Därefter följer materialåtervinning och energiutvinning. Materialåtervinning är prioriterat framför energiutvinning när det är miljömässigt motiverat. Deponering är enligt regeringen en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt. För att minimera deponeringen av avfall har regeringen infört ett förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall från år 2002 och ett förbud mot deponering av organiskt avfall generellt från år 2005. Vidare avser regeringen att införa en skatt på avfall som deponeras från den 1 januari 2000. Skatten syftar till att ge ekonomiska incitament att minska deponeringen successivt innan de nämnda förbuden träder i kraft. Detta är väldigt aktiva åtgärder för att försöka att komma till rätta med de problem som vi känner till. På liknande sätt sker en uppföljning i EU, och vi försöker nu också att anpassa de olika länderna till varandra så långt det är möjligt. Jag vill också visa på en särskild del i utlåtandet. Det är en motion av Moderata samlingspartiet och en från Folkpartiet där man tar upp problemen med insamlingen vid de kommunala återvinningsstationerna. Det är en kritik mot hur det har fungerat från de båda motionärerna som utskottet har tagit fasta på och redovisar i betänkandet. Jag vill då bara påminna om att kommunerna i dag har ansvaret för hushållsavfallet, som inte omfattas av producentansvar. I övrigt är det producenterna som har ansvaret. Den tidigare inriktningen, att kommunerna skulle få ett utvidgat ansvar för avfallshanteringen, ändrades i samband med att producentansvaret infördes. I kretsloppspropositionen hölls samtidigt möjligheten öppen för att ge kommunerna ett utökat ansvar för avfallshanteringen, om inte producentansvaret ledde till det förväntade resultatet. Det är klart att den kritik som utskottet framför mot producenterna visar på att det så småningom kan bli möjligt att ta upp denna fråga igen för att pröva hur producenterna sköter insamlingen. Jag kommer då snabbt in på reservationerna. Jag tänker då på Harald Nordlunds reservation, för den reservationen är ju ett frontalangrepp på producenternas sätt att sköta insamlingen. Följer vi Folkpartiet skall vi direkt fullfölja det man sade i kretsloppspropositionen och ompröva sättet för insamling. Jag vill säga till Harald Nordlund att vi från socialdemokratins sida tycker att det finns mycket i reservationen som är intressant och som vi kan tänka oss att resonera med er om. Vi menar inte att producenterna skall komma ifrån ansvaret, men vi kan ha en diskussion om vem som skall ta hand om insamlingen. Detta speglas ju väldigt bra i Harald Nordlunds reservation, men vi får väl se till att det blir en utredning först innan vi kommer fram till att göra ändringar i den här delen. Jag hänvisar både till vad statsrådet sade i samband med att kretsloppspropositionen lades fram och till vad som står i vår text, där vi tar vara på både Moderaternas och Folkpartiets förslag på det här området. Jag hänvisar också till Nordlunds reservation, som jag tycker innehåller delar som visar på just det vi har sagt. Med detta kan jag direkt gå över till Eskil Erlandsson, som hyllar kretsloppspropositionen medan vi andra kan visa på brister och problem i den. Detta sade Eskil Erlandsson ingenting om. Dessa problem existerar inte i Eskil Erlandssons värld, men där finns faktiskt frågor som vi inte har klarat av och som lett till problem för hushåll och andra. Vi vet också att producenter anser att de har uppnått kvoten och därför avstår från att ta hand om det som har samlats in. Detta är naturligtvis ett problem som vi i ett kretsloppssamhälle inte kan acceptera och som vi måste vidta åtgärder mot. Fru talman! Med dessa påpekanden vill jag än en gång yrka bifall till hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Ingemar Josefsson. När vi nu har nått många av de uppsatta målen vad gäller återvinning, återanvändnig och energiutvinning, tycker då inte Ingemar Josefsson att det är dags att vi höjer ribban? Det har vi ju föreslagit i den motion som vi väckte i anledning av skrivelsen. Det kommenterar Josefsson inte i sin framställning.
Fru talman! Regeringen och riksdagen har följt upp omställningen av hela miljöarbetet. Miljöbalken var ett första steg, miljömålen kommer nu, och vi preciserar nu steg för steg miljömålen. Detta betyder inte att det vi tidigare gjorde var fel. Men när vi hade hållit på med miljöfrågorna under en längre tid blev det så många förslag på så många områden att vi blev tvungna att göra ett nytt avstamp. Vi höjer nu konsekvent ribban men med utgångspunkt från att miljöpolitiken är organiserad inom ramen för miljöbalken. Vi har nu en organisation som är bättre än tidigare. Det kommer att göra att miljöpolitiken blir tydligare och effektivare. Det gör det också möjligt att följa upp brott som begås mot miljön, vilket vi hade svårigheter med tidigare. Här har ju också ni varit med och hjälpt till, så förneka inte det som är bra i miljöbalken och i miljömålen.
Fru talman! Var i betänkandet står det att utskottsmajoriteten nu höjer ribban? Man avvisar ju i stället våra förslag som innebär att vi höjer ribban för återanvändning, återvinning och energiutvinning.
Fru talman! Jag har ju redovisat principerna för hur vi skall gå vidare, hur vi skall förändra avfallshanteringen. Vi inför ju t.o.m. avfallsskatt för att höja ribban. Är det inte att höja ribban att införa en skatt? Det finns partier i denna kammare som tycker att det är ett oerhört ingrepp.
Fru talman! Det är bra att vi är överens om många av de frågeställningar som här är aktuella. Men det som är min allvarligaste kritik är att vi nu går ut med en nationell avfallsplan i vilken man inte tagit upp alla de frågeställningar som är viktiga. Det här är ju inte bara ett dokument som vi skall lämna ifrån oss som ett nationellt dokument, utan det innehåller också anvisningar till kommunerna. Vad min oro handlar om är att om vi är otydliga kan en nationell avfallsplan få motsatt effekt, dvs. att man rent av med otydligheten avstannar utvecklingen i kommunerna, för det är ju där utvecklingen egentligen skall ske. Kanske borde en sådan här plan ha kommit i samband med framläggandet av målen inom miljöpolitiken eller också ha varit tydligare, vilket vi menar att de borde ha varit.
Fru talman! Tanken med skrivelsen är inte att den skall vara den sista skrivelsen på miljöområdet, utan den får ses som ett led i det som sker på miljöområdet. Jag håller med Harald Nordlund om att där kommer också miljömålen att vara väsentliga. Vi kan mycket väl arbeta tillsammans för att se till att de tankegångar som Harald Nordlund redovisar också fullföljs. Det är ingenting som vi socialdemokrater har något emot. Vi ser det som nu sker som ett fullföljande, som jag sade, först av miljöbalken och miljömålen som vi utreder och sedan miljöstrategin. Så detta är inte slutstationen. Detta är början på fortsättningen.

Fru talman! Miljödepartementet har i en skrivelse berett riksdagen tillfälle att ta del av regeringens redovisning av arbetet med en nationell strategi för avfallshanteringen - därför detta betänkande. Den nationella avfallsstrategin skall ju ge en samlad bild av regeringens politik för hantering av avfall. Avfallsstrategin innehåller en redogörelse för regeringens mål och policy för avfallshanteringen de närmaste åren. Regeringen anser alltså att de kommunala avfallsplanerna bör kompletteras med en nationell strategi för avfallshanteringen i Sverige. Den skall tjäna som vägledning för kommunerna i deras arbete med sina avfallsplaner. Man kan undra vilken målgrupp avfallsplanen finns till för. Vår syn är att strategin borde vara läslig och användbar även för medborgare som är intresserade av avfallshanteringen och inte bara för byråkrater. I en avfallsstrategi bör det även ingå en strategi för hur man skall förhindra att onödigt avfall uppstår. Det är positivt med återvinning och källsortering. Men det innebär inte att avfallets mängd minskar. Det är väl ändå en minskning av avfallet vi vill uppnå. Det tror jag att vi alla är överens om. Och för att åstadkomma en minskning av mängden avfall måste man göra insatser i produktions och inköpsleden i första hand. De andra åtgärderna är också positiva, men det är i produktions och inköpsleden man först och främst måste göra insatser. För både privatpersoner och verksamheter gäller det att välja produkter som är avfallssnåla och som dessutom inte ger upphov till avfall som är hälsoeller miljöfarligt. För att vi skall kunna uppnå ett resurssnålt och kretsloppsanpassat samhälle bör vissa förutsättningar gälla. Det gäller t.ex. att producera så lite avfall som möjligt och att köpa produkter som orsakar så lite och så ofarligt avfall som möjligt. Det gäller också att källsortera och lämna allt miljöfarligt avfall till miljöriktig behandling, att källsortera för återanvändning och återvinning och att källsortera för att behandlingen av avfallet skall bli miljöanpassad och resurssnål. I skrivelsen framgick det att det på vissa avfallsområden är svårt att uppnå insamlingsmålen. Men vad gör man när de nationella målen uppfylls och materialbolagen slutar att samla in, t.ex. i glesbygderna, för att de redan har nått det nationella målet? Detta är faktiskt ett problem. Aska från värmeverk som använder skogsråvara från områden som har smittas av cesiumnedfall är ett växande problem. Problematiken består i om askan skall spridas i de trakter där råvaran är uttagen eller om den skall deponeras eller lagras på ett säkert sätt. Frågan om hur denna aska skall hanteras måste få sin lösning. Det kommer den troligen också att få. Många deponier runt om i Sverige har visat sig läcka gifter, och olika kemiska medel hittas i närområdena runt deponierna. Därför är det av stor vikt att man har en kontroll och analys av lakvatten från deponierna. I den nationella strategin för avfallshanteringen är avfallsskatten, som är en stor omfördelare av avfallsströmmarna, nämnd på tre och en halv rad. Man nämner att en sådan skatt kommer att föreslås. Ensidig avfallsskatt leder till helt nya vägar för avfallet. Mängden utländskt avfall i svenska förbränningsanläggningar kommer troligen att öka. Avfallet riskerar att bli en handelsvara för att tillgodose de befintliga, utbyggda och planerade sopförbränningsanläggningarna med billigt bränsle. Alltså skapar en ensidig avfallsskatt på deponering inget incitament till minskad avfallsmängd. Fru talman! Regeringens proposition om avfallsskatten skall vi behandla vid ett annat tillfälle här i kammaren. Därför har jag inget yrkande i fråga om det här i dag på denna del. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i MJU10.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Det här är en skrivelse som Miljöpartiet står bakom tillsammans med regeringen och Vänsterpartiet. Det innebär att våra synpunkter finns redan i regeringens skrivelse. Man kan tycka mycket om EU, men en sak man kan tycka illa om, och det tror jag att vi alla gör, är den krångliga byråkratin. Naturligtvis har det varit lite märkligt att 289 kommuner skall inkomma med avfallsplaner till Bryssel. Dessa skall sedan läsas där för att eventuellt godkännas. Det har ju faktiskt varit så att de har försökt att läsa alla kommuners avfallsplaner, och det har funnits en del avfallsplaner som inte har fått godkänt i Bryssel. Det ter sig lite löjligt, faktiskt. Därför är det nödvändigt med en nationell skrivelse för avfallshantering så att vi kan få det här på en någorlunda vettig nivå och så att kommunerna kan arbeta utan att behöva fråga Bryssel om lov. I och med EU har faktiskt sophanteringen, eller hanteringen av avfall, ändrats lite. Avfall ses som varor i unionen, och för varor råder som vi vet fri rörlighet. Det har inneburit att det har börjat röra sig lite avfall mellan länder. Avfall delas in på tre listor: grön, gul respektive röd. Det gröna skall vara ofarligt, det gula skall vara sådant som man bör hantera med viss varsamhet och det röda skall vara sådant som är giftigt. Det har visat sig att många försöker fuska med klassificeringen. Det har kommit in avfallstransporter även till Sverige där avfallet har klassats som grönt, men när man har börjat titta på det finns det både gult och rött avfall i de här sändningarna. Det finns alltså en risk att vissa länder gärna exporterar sitt avfall till andra. Tyvärr finns det en tendens att Sverige håller på att bli ett land dit det exporteras gult och rött avfall. Jag kan se det i min egen kommun. Där vill man från det forna Östtyskland skicka mycket avfall som finns både på den gula och den röda listan till förbränning i Igelsta. Det har jag debatterat här i kammaren med ministern. Det här är naturligtvis inte acceptabelt, och det beror på att det i vissa länder finns en mycket stark opinion mot att bränna avfall, men i andra länder är den mindre stark. I Sverige är det tyvärr mindre opinion mot detta. Vi hoppas ju från Miljöpartiets sida att det skall ändra sig, för det är naturligtvis inte så trevligt att få den här typen av avfall. Därför är det mycket bra att regeringen i skrivelsen slår fast att den svenska policyn skall vara att avfall på den gula respektive den röda listan inte bör importeras - det står på s. 5 - och att teknik för att ta hand om sådant avfall skall finnas tillgänglig i det land där avfallet uppstår. Det står på s. 8. Det är en viktig signal till EU att var och en skall klara sina egna miljöproblem. Det här skall inte transporteras framlänges och baklänges och hit och dit. Vi tycker från Miljöpartiets sida att det är en riktig princip. Dels minskar vi transporterna, dels ser vi till att det för varje land, i och med att man har ansvar för det gula respektive röda avfallet, skapas ett incitament till att försöka få så lite avfall som möjligt. Man skall inte kunna exportera bort miljöproblem. Det finns en annan skrivning i betänkandet som vi välkomnar mycket som säger att ambitionen i fråga om sanering av miljöskadade områden skall vara att det skall vara åtgärdat inom en generation. Det är i enlighet med de miljömål som vi har diskuterat här i kammaren. Det står också att det är etiskt och moraliskt viktigt att minska de kostnader för miljöproblem för kommande generationer som dagens och gårdagens generationer orsakat. Det är detta vi ibland kallar miljöskulden, dvs. att vi i dagens generation har skapat en massa problem som morgondagens generation måste ta hand om. Det här följs också upp i budgeten med rejäla summor, vilket gör att vi kan få i gång en sanering igen. Det finns en sanering inom investeringsprogrammet, vilket är mycket bra. Miljöpartiet drev att det skulle kunna finnas pengar till detta inom programmet. Det är mycket bra. Det här är naturligtvis inte den enda gången vi diskuterar avfallspolitik. Redan om några veckor, när vi skall diskutera avfallsskatten, kommer vi att komma in på de här frågorna igen. Jag vill bara mycket kort kommentera det som Harald Nordlund tar upp. Det förvånar mig att en person som så nyligen har varit kommunpolitiker skriver på detta sätt. Om Harald Nordlunds reservation skulle gå igenom skulle producentansvaret totalt försvinna. Det Harald Nordlund föreslår i sin reservation är nämligen att kommunen skall se till att det finns fasta återvinningscentraler och ambulerande uppsamlingsmöjligheter och att kommunen skall se till att det finns källsortering. Det gäller bl.a. bostadsbyggande. Det var så vi arbetade innan producentansvaret kom till. Det fanns ett enormt kommunalt engagemang för att se till att vi kunde bygga ut återvinningsstationer osv. Många människor var engagerade. Tyvärr försvann hela det engagemanget när producentansvaret kom in, för producentansvaret centraliserade hela insamlingen. Det kommunala engagemanget, och invånarnas engagemang, fanns det inget utrymme för längre. Det är materialbolagen som ser till det här. En kommun kan i dag vilja skapa återvinningscentraler aldrig så mycket. Men det är materialbolagen som bestämmer. Det är materialbolagen som talar om var de skall stå och inte stå och som har hand om verksamheten. Jag tycker att reservation 2, som Harald Nordlund dessutom har yrkat bifall till, är ett radikalt angrepp på producentansvaret. Jag kan säga att jag var kommunpolitiker under den tid då producentansvaret kom, och jag välkomnar denna syn. Jag tycker att det är jättebra att det börjar finnas en självkritik inom de borgerliga leden. För mig är det nämligen självklart att producenterna naturligtvis skall ha ansvar för det avfall som finns. Men frågan är om det är ett insamlingsansvar som de skall ha eller om det är ett ekonomiskt ansvar som de skall ha för att saker och ting insamlas och ett ansvar för omhändertagandet. Men just dagens producentansvar som gör det omöjligt med ett lokalt engagemang tycker jag känns sorgligt. Jag är därför glad att Harald Nordlund tar upp detta. Jag är däremot lite fundersam över reservation 3 där Harald Nordlund skriver att problemet är att det i dag inte finns pengar till den riktiga naturvården. Jag kan säga att naturvårdsorganisationerna inte delar den uppfattningen. De säger: Äntligen har det tillkommit pengar. Så mycket pengar som nu har avsatts av regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att man t.ex. skall kunna köpa skog och skapa skogsreservat har aldrig funnits. I vårpropositionen tillför vi dessutom stora belopp för att skapa nyckelbiotoper. Vi tillför pengar för miljöforskningen. Vi tillför ytterligare pengar för kalkningen. Och det tillförs rejält med pengar för miljösaneringen. Så mycket pengar har det faktiskt aldrig satsats förr, Harald Nordlund. Då tycker jag att man gärna kan kritisera de lokala investeringsprogrammen. Men såsom det ser ut nu med den nuvarande majoriteten så kommer pengarna till miljön dessutom, och det tycker jag känns oerhört bra. Men det är också en diskussion som vi kommer att få återkomma till när vi skall diskutera vårpropositionen. En ledamot i miljö och jordbruksutskottet - jag behöver inte säga vem, och jag vill inte säga vilket parti den personen representerar - sade: Det är ju inte så lätt att skriva motioner numera, eftersom ni har gjort allting. Från Miljöpartiet är vi övertygade om att det finns oerhört mycket mer att göra, både i budgetsammanhang och i andra sammanhang när det gäller naturvården, och vi kommer att återkomma, och det kommer att bli mera. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! Jag skall kortfattat säga något om de lokala investeringsprogrammen. Vi menar att pengarna till miljövården och naturvården bör användas på ett annat sätt. Det sker i dag inte på ett verkningsfullt och bra sätt. När det gäller det lokala engagemanget är det som Gudrun Lindvall säger inte alls min erfarenhet, nämligen att det lokala engagemanget avtar. Min erfarenhet är att det tilltar. Men med denna nationella avfallsplan finns det risk för att det avstannar.
Fru talman! Miljöpartiet samarbetade inte med regeringen när pengar till de lokala investeringsprogram tillfördes. Men såvitt jag har förstått var avsikten med dessa pengar aldrig att de skulle gå till naturvården. Vi har aldrig sett det så. Det som vi har jobbat för är att få in möjligheten att söka pengar till miljösanering. Det har skett. Vi har också sett till att få in pengar under kommande ansökningsperioder för allergisanering. Pengar till naturvården måste ligga därutöver. Jag kan bara beklaga att regeringen tillsammans med Centerpartiet skar så hårt på den sidan, för det gjorde de. Jag är mycket glad över att så fort Miljöpartiet har kommit in har mer pengar än någonsin tidigare anslagits. Om vi tittar på pengarna till skog är det mer än Naturskyddsföreningen har begärt och mer än Miljövårdsberedningen har begärt. Att då säga att det inte tillkommer pengar, tycker jag inte är riktigt rättvist. Dessutom kan vi se att så fort nyckelbiotopsinventeringen kom, vilket den gjorde i höstas, svarade vi på det genom att se till att det finns pengar till nyckelbiotoper. Vi vet att det finns 4 000 nyckelbiotoper som är kartlagda. Troligtvis finns det dubbelt så många, ungefär 8 000 nyckelbiotoper. Det kommer att kosta pengar. Om vi i samhället vill spara dessa nyckelbiotoper måste det kosta. Men om vi kan få pengar utöver de lokala investeringsprogrammen så har jag ingenting emot det. Om vi tittar på de lokala investeringsprogrammen kan vi nämligen se att drygt 350 miljoner använts till miljösanering. Jag har ett sådant objekt i min kommun. Och det har också varit mycket bra för miljön. Jag kan dessutom säga att vi har varit kritiska till lokala investeringsprogram. Men man kan se att den Agenda 21-samordnare som fanns i många kommuner nu i stället fått arbeta med detta. Det har faktiskt inneburit att många kommuner har kunnat börja genomföra en del av de Agenda 21-program som de har haft. Man kan gärna vara kritisk, men när det finns någonting positivt tycker jag att man också måste lyfta fram det.
Fru talman! Jag tycker att det är positivt att mer pengar anslås till naturvården och till nyckelbiotoper. Men det är tveksamt om den debatten hör hemma här. Låt mig bara säga att vi tydligt har markerat att man måste gå snabbare fram när det gäller nyckelbiotoper. Man måste ha ännu mer pengar till dessa satsningar.
Fru talman! Det är klart att alla i oppositionen vill alltid vara bäst. Det är självklart. Det handlar alltså om 40 miljoner år 1999, 50 miljoner år 2000, 125 Vi har talat mycket med Skogsstyrelsen och kan konstatera att det är pengar som man vet att man kan ta hand om på ett bra sätt. De stora belopp som i dag finns till skogen går ibland också till nyckelbiotoper. Vi har från Miljöpartiet, regeringen och Vänsterpartiet varit noga med att se till att vi kunde få bort många av de skrank som fanns mellan stora och små områden. I dag är det så att man i mångt och mycket har nyckelbiotoper. Man tar nyckelbiotoper och ett större område och använder de pengar som i dag finns för skogsavsättningen. Det finns också redovisat i vårbudgeten att det i dag inte finns den motsättning som tidigare fanns mellan naturreservat och skydd av nyckelbiotoper. Jag skulle vilja sluta med att säga att jag skall ha en interpellationsdebatt i morgon om källsortering. Harald Nordlund får gärna delta i den debatten. Många kommuner uppe i Norrland, t.ex. Bjurholm, blir nu av med sin källsortering, därför att materialbolagen når de procenttal som finns utan dessa små kommuner. Om man tittar på dessa procenttal är det som Eskil Erlandsson sade att de behöver skärpas. De procenttal som den borgerliga regeringen satte för glas, papper, osv. var egentligen de som man uppnådde när lagen skapades. Man var lite rädd för att sätta ribban ens lite högre än verkligheten den dagen. Det innebär t.ex. att i många av dessa kommuner får människor ingen möjlighet att källsortera vare sig glas, papper, metall eller något annat. Detta är dessa kommuner oroade för. I dag har dessa kommuner inga möjligheter att gå in och själva samla in dessa avfallsslag just på grund av producentansvaret.

Fru talman! Denna gång är jag helt överens med Ingemar Josefsson. Ofta är vi till stor del överens, men denna gång är vi det helt och hållet. Det är ju därför, kompletterat med det som Gudrun Lindvall sade med bakgrunden mot EU, som denna skrivelse har kommit till. Frågan om avfall är ju inte oreglerad i dag. Miljöbalken och andra lagar och förordningar gör att det är oerhört välreglerat hur avfall skall klassificeras och behandlas. Jag har sett det på nära håll. Min man är ordförande hemma i vårt avfalls och vattenbolag. Det är rätt att varje land skall avsätta resurser för att ta hand om sitt avfall. Kristdemokraterna menar att det kan finnas speciella fall där det kan vara fråga om stora anläggningar för mera udda avfall. Man kan under en övergångsperiod nyttja sig av grannländernas kapacitet. Det menar jag att vi skall göra. Vi har speciellt riktat uppmärksamheten på spillolja som vi för närvarande bränner här i Sverige, även om den går mycket bra att återvinna. Men vi har inte raffinaderier för det. Då kan man nyttja sig av Tysklands kapacitet tills vi har byggt upp en sådan kapacitet själva. Jag tycker att det är viktigt att vi så snart som möjligt får en miljöriktig avfallshantering. Vi uppfattar denna skrivelse mer som en skrivelse som kom till för sakens skull och att det var en nulägesbeskrivning och att det inte var nya förslag utöver att man varslade om avfallsskatten. Därför väckte vi inga motioner med anledning av den, utan vi har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet i stället. Jag skall ta upp producentansvaret. Min kommun, Falkenbergs kommun, tar fortfarande på sig ansvaret för insamling. Men producenterna betalar till kommunen. Det finns alltså kommuner som fortfarande har detta ansvar. Därför var jag faktiskt inte alls medveten om det enorma problem som det kan vara på andra ställen. Det fungerar oerhört väl i min kommun. Jag trodde att det fungerade lika bra överallt. Vi har alltså inget säryrkande här, utan vi ställer upp på hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag vill bara säga en sak till Ester Lindstedt-Staaf. Är det inte så i din kommun, precis som det är i Södertälje, att det är kommunen som samlar in på entreprenad åt materialbolagen? Många kommuner i landet har varit väldigt oroliga för detta. När materialbolagen har gått ut och sökt någon som vill göra det praktiska jobbet har kommunen vunnit entreprenaden. Det är så det har gått till. Kommunen samlar alltså in på entreprenad åt materialbolagen. Man kan kanske säga att detta är en sorts anomali. I många fall försöker kommunen, egentligen tvärtemot vad producentansvaret förordar, även göra det lite bättre än vad entreprenaden godtar. Är det inte så? Om Falkenbergs kommun samlar in glas, papper osv. bryter man faktiskt mot lagen i dag, om det inte är så att man gör det på entreprenad åt materialbolagen.
Fru talman! Det är riktigt att vi gör det på entreprenad åt materialbolagen. Det fungerar väldigt bra. Alla är väldigt nöjda, även materialbolagen. Ingen har klagat, inte heller några paragrafryttare. Vi tänker fortsätta med detta.
Fru talman! Det fungerar bra i många kommuner. Men det innebär fortfarande att det är materialbolagen som säger hur mycket insamlande man vill ha. I Bjurholm har kommunen samlat in på entreprenad, jag tror i alla fall att det är så. Den som har samlat in på entreprenad åt materialbolagen har i alla fall helt plötsligt fått veta att det inte blir någon insamling i kommunen längre. Det skulle kunna ske i Falkenberg också.
Fru talman! Det är möjligt att det kan inträffa. Det ligger helt utanför min kännedom. Jag har nämligen talat med våra renhållare och med entreprenörerna, och det verkar inte finnas några sådana avsikter i vår kommun. Där verkar det som om det skall fortsätta att vara så bra som det är i dag.

Fru talman!

Vad gäller utvidgningen av EU, och inte minst medlemskapsförhandlingarna för de baltiska staterna, torde regeringens hållning vara väl känd för riksdagens ledamöter. Utvidgningen av EU är vår tids stora fråga för att skapa ett enat Europa. Regeringen anser att den frågan är överordnad i EU-arbetet, och Sverige har varit aktivt pådrivande i utvidgningsprocessen. Regeringen har konsekvent hävdat att hela gruppen kandidatländer skall hållas samman i utvidgningsprocessen. Helst önskade vi en gemensam förhandlingsstart för samtliga länder. Sverige drev mycket hårt tillsammans med Danmark frågan om en gemensam förhandlingsstart för de baltiska länderna. Just den formen valde inte Europeiska rådet i Luxemburg 1997. Men beslutet blev ändå mycket positivt för kandidatländerna. Europeiska rådet slog fast att även de länder som inte omedelbart fick inleda förhandlingar skulle kunna flyttas upp i den förhandlande gruppen så snart de uppnått fastställda objektiva kriterier. Sverige kommer med kraft att fortsätta agera för att även Lettland och Litauen skall kunna inleda förhandlingar så snart som möjligt. Nästa beslutstillfälle i denna fråga blir sannolikt toppmötet i Helsingfors i slutet av detta år. Jag delar Harald Nordlunds uppfattning att utvidgningen av EU är viktig även ur ett miljöperspektiv. Situationen på miljöområdet i många av ansökarländerna är sådan att stora insatser behöver vidtas. Att både ge stöd till och ställa krav på miljöinsatser i ansökarländerna är därför angeläget. EU har exempelvis gett stöd till förbättringar av kärnsäkerheten i Jag vill slå fast att miljöfrågorna är en av de prioriterade frågor regeringen driver i sitt EU-arbete och som kommer att sätta sin prägel även på det svenska ordförandeskapet. Detta framgick också av den information jag den 15 april lämnade till riksdagen om förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU år 2001. Regeringen har även vid ett flertal tidigare tillfällen redovisat prioriteringarna för riksdagen. Regeringen har sålunda konsekvent lyft fram miljöfrågorna som ett prioriterat område i det svenska EU Genom det arbete Sverige bedriver i EU på miljöområdet vill regeringen lägga grunden för ett framgångsrikt ordförandeskap, som kan föra den gemensamma miljöpolitiken framåt. Det finns flera stora miljöfrågor som kan vara aktuella för diskussion eller beslut vid tidpunkten för det svenska ordförandeskapet, däribland miljöfrågor i samband med utvidgningen av EU, ett nytt miljöhandlingsprogram för EU och förberedelserna för den FN-konferens som äger rum tio år efter Riokonferensen. Det är uppenbart att det finns stora fördelar med en gemensam ordning som hanterar gränsöverskridande miljöproblem. Den svenska regeringen har därför stött de förslag som lagts fram om en gemensam koldioxidskatt, även om det inte har gått att nå enighet kring förslagen. För närvarande förhandlas ett ramdirektiv för energibeskattning vars antagande Sverige stöder. Vad gäller frågan om en övergång från enhällighet till beslut med kvalificerad majoritet i frågor om miljöskatter och avgifter går det inte i dagsläget att säga om den kommer att behandlas under Sveriges ordförandeperiod. Europeiska rådet i Köln kommer att behandla frågan om en ny regeringskonferens för att hantera de institutionella frågor som inte löstes i Amsterdamfördraget. Flera länder har uttryckt önskemål om att behandla frågan om kvalificerat majoritetsbeslutande i en regeringskonferens. Regeringen har ännu inte tagit ställning till regeringskonferensens omfattning i detalj, men rent allmänt vore det en fördel att begränsa antalet frågor som behandlas av den för att inte fördröja utvidgningen.
Fru talman! Jag vill tacka vice statsminister Lena Hjelm-Wallén för svaret på min interpellation. Jag blev orolig när jag tog del av vice statsministerns anförande den 15 april. Där nämndes nämligen miljöfrågorna endast i förbigående. För mig och för Folkpartiet är EU i första hand ett miljö och fredsprojekt. En central del av EU-samarbetet rör hur en god miljö kan säkras för Europas invånare. EU måste bli världens bästa miljöorganisation. Det var därför förvånande att vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, när hon den 15 april lämnade information till riksdagen om förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU år 2001, inte nämnde miljöfrågorna bland de frågor som skall behandlas som profilfrågor.

I svaret säger nu Lena Hjelm-Wallén att miljöfrågorna under ordförandeskapet kommer att vara ett av de prioriterade områdena. Innebär det att regeringen kommer att verka för att insatserna för att rädda Östersjön kommer att intensifieras? Innebär det att vi kommer att verka för att de farliga kärnkraftverken avvecklas? Innebär det att vi kommer att verka för att orsakerna till försurningen angrips - att orsakerna angrips och inte bara symtomen? Kalkning i all ära, men effekterna är inte enbart positiva. Här behövs insatser, och här kan vi göra stora insatser under vårt ordförandeskap. Det finns alltfler tecken och alltfler forskare som pekar på att de insatser som vi anser vara nödvändiga mot försurningen också orsakar skador i fråga om den biologiska mångfalden. Här behövs våra insatser.
Fru talman! Det är fel att säga att jag inte nämnde miljöfrågorna i min information till riksdagen den 15 april. Det gjorde jag i det förberedda inledningsanförandet, och när jag sammanfattade de viktigaste frågorna tog jag bland tre frågor som jag nämnde med just miljöfrågorna. Sedan handlar det om mycket annat och viktigt, och jag tror att utvidgningen är väldigt viktig i sig och viktig för miljöfrågorna. Att knyta ihop det på det sätt som Harald Nordlund säger, dvs. att vi i förhandlingar och i den process som Öst och centraleuropeiska länder nu är inne i för att komma med i EU hjälper dem att ta de viktiga stegen för att också få en bättre miljö och miljölagstiftning. Detta är mycket väsentligt. Egentligen ingår alla de områden som Harald Nordlund tar upp i EU:s samarbete med dessa länder. De ingår också i hög grad i Östersjösamarbetet, där vi direkt praktiskt också är med och bistår på dessa områden. Jag tror att vi i hög grad kan vara överens om miljöfrågornas betydelse och att hela EU-processen skall verka för att vi skall få en bättre tingens ordning på det här området. Sedan skall man vara klar över att under själva ordförandehalvåret är det inte i första hand fråga om att driva frågor som är av svenskt intresse, utan då måste man kunna sköta ordförandeskapet så bra som möjligt - alltså få ihop alla EU-länder till ett beslut och samverka med de länder som är inne i utvidgningsprocessen. Därför måste man ha klart för sig att det är vårt gedigna miljöarbete fram till ordförandeskapet som skall blomma ut i viktiga och bra beslut under ordförandeskapstiden. Så tror jag också att det kommer att bli.
Fru talman! Det tjänar inte särskilt mycket till att vi fortsätter att debattera vad som sagts. Miljöfrågorna nämndes - ja. Men vice statsministern nämnde inte miljön som en profilfråga. Däremot nämndes miljön som en fråga bland andra som är viktiga att driva. Jag är besviken över att vice statsministern vid det tillfället inte passade på att från Sveriges sida markera att det här är viktiga frågor, för miljöfrågan framstod inte som en av profilfrågorna. Utvidgningen är en förutsättning. Därom kan vi vara överens. Den måste fortsätta att drivas hårt och är självklart en av de allra viktigaste frågorna. Det handlar inte bara om att driva frågorna under åtminstone första halvåret. Nej, men det är vid sådana tillfällen som när riksdagen informeras och vid andra tillfällen som markeringar måste göras, menar jag, när det gäller miljöfrågorna. Det är för många stora miljöfrågor som i dag är olösta och där EU är ett mycket lämpligt forum för att diskutera och ta itu med dem. Det är därför jag är besviken. Jag blir något lugnare nu. Men kvar står att regeringen inte tagit vara på möjligheterna att i tid och på ett kraftfullt sätt markera att miljöfrågorna tillsammans med utvidgningen är de allra viktigaste frågorna att driva.
Fru talman! När jag räknade upp ett antal frågor gjorde jag fem prioriteringar utan någon prioriteringsordning. Jag gick i den diskussionen från det inre till det yttre. Jag började med hur EU skall fungera internt och avslutade med alla utrikeskontakter som är nödvändiga för att detta skall fungera. Mitt i dessa prioriteringar tog jag också upp de medborgarnära frågorna, som jag kallade dem, där förvisso miljön ingår. Miljön är en mycket viktig fråga. Jag vill inte säga att miljön är mer eller mindre viktig än sysselsättningsfrågan, men kampen mot arbetslösheten är också en synnerligen viktig fråga. Om vi skall anmärka på varandra när det gäller i vilken ordning vi räknar upp frågorna, tycker jag faktiskt att det blir ganska barnsligt. Låt oss vara överens om att miljön är en utomordentligt viktig fråga. Sverige har också arbetat väldigt aktivt med den. F.d. miljöministern sitter här i kammaren och jag vet vilka aktiva insatser hon har gjort här. Bara det att Sverige som nytt EU-land så aktivt kunde driva försurningsfrågorna att vi fick en strategi mot försurning inom EU var faktiskt en stor framgång.

Fru talman! Vi är eniga i många delar, men efter vice statsministerns senaste inlägg kan jag konstatera att vi i grunden ändå har en åsiktsskillnad. Jag är inte beredd att, på det sätt som vice statsministern gör, rangordna frågor och säga att arbetslöshetsfrågorna kanske är ännu viktigare än miljöfrågorna. Miljö och naturfrågorna är överlevnadsfrågor. Det är därför jag menar att vi måste lyfta fram EU som ett freds och miljöprojekt. Det är det som det i första hand handlar om. Självfallet måste vi på EU nivå arbeta med sysselsättningsfrågorna och med en mängd andra frågor, men jag menar att freden och miljön står över allting annat. Jag tycker att vi av denna debatt har fått veta att det här föreligger en åsiktsskillnad.
Fru talman! Jag kan inte låta detta stå oemotsagt. Jag är alldeles övertygad om såväl fredsfrågans som miljöfrågans utomordentliga betydelse. Där föreligger det ingen skillnad i åsikt. Sedan måste man kunna hantera flera frågor samtidigt.

Fru talman! Karl-Göran Biörsmark har frågat mig dels om jag är beredd att ta några initiativ till att FN:s säkerhetsråd skall få bemyndigande att agera i situationer inom länder där människors liv och säkerhet allvarligt hotas, dels om jag ämnar aktualisera en ändring av FN-stadgan som skulle ge FN möjlighet att agera kraftfullt när människor förföljs och folkmord sker inom ett lands gränser, på det sätt som den s.k. Carlsson-Ramphal-rapporten, Vårt globala grannskap, föreslår. De frågor Karl-Göran Biörsmark ställer är utomordentligt viktiga, och de berör också betydelsefulla tendenser, både i säkerhetsrådets arbete och i folkrätten. Folkrätten har under senare år kommit att ta ökad hänsyn just till människors säkerhet. Mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt har hamnat i fokus, och giltigheten av dessa regler har blivit allt mindre omstridd, också i interna konflikter. Parallellt med detta har tyngdpunkten i det internationella samfundets ansträngningar att skapa fred och säkerhet till stor del förskjutits från mellanstatliga konflikter till situationer inom stater. När FN-stadgan skrevs 1945 var det främst mellanstatliga konflikter, som det andra världskriget, man tänkte på. Samtidigt ger stadgan utrymme för att säkerhetsrådet agerar också i interna konflikter. Karl Göran Biörsmark citerar artikel 2 § 7, som säger att "ingen bestämmelse i denna stadga berättigar Förenta Nationerna att ingripa i frågor, som väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet." Till detta måste man dock foga två anmärkningar. För det första har uppfattningen om vad som utgör sådana interna frågor förändrats under årens lopp. I dag hävdar mycket få stater, om ens någon, att mänskliga rättigheter är en intern angelägenhet. De situationer som Karl-Göran Biörsmark nämner, folkmord och förföljelse av människor, kan aldrig anses utgöra interna angelägenheter. För det andra finns det ytterligare en mening i denna paragraf, och den är väsentlig: "Denna grundsats skall dock ej utgöra hinder för vidtagande av tvångsåtgärder jämlikt kapitel VII." Säkerhetsrådet kan alltså ingripa med tvångsåtgärder även om det skulle röra sig om interna angelägenheter. För att säkerhetsrådet skall ingripa krävs det att villkoren i artikel 39 är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att det föreligger ett hot mot internationell fred och säkerhet. Med detta avsågs ursprungligen ett hot mot mellanstatlig fred. Säkerhetsrådet har dock, framför allt under 1990-talet, gjort en vid tolkning av denna bestämmelse, och har kunnat ingripa med olika tvångsåtgärder i bl.a. Haiti, Rwanda, Somalia, Bosnien, Sierra Leone, Angola och Kosovo. Under sitt medlemskap i säkerhetsrådet 1997 1998 hävdade Sverige konsekvent att rådet borde göra en vid tolkning av detta begrepp, för att kunna ingripa i sådana situationer som Karl-Göran Biörsmark nämner. Även om en ändring av stadgan skulle klargöra detta ytterligare, vilket skulle ha ett värde eftersom rådets ansvar därmed skulle göras ännu tydligare, så hindrar alltså inte stadgan sådana ingripanden, så länge den politiska viljan finns. Det skulle sannolikt också stöta på starkt motstånd om man försökte sig på att ändra stadgan på detta sätt. Alla ändringar av FN-stadgan kräver som bekant tvåtredjedels majoritet och ratificering av två tredjedelar av medlemsstaterna, inklusive alla de ständiga medlemmarna av säkerhetsrådet. Det pågår inom FN sedan flera år diskussioner om stadgeändringar. Det största intresset har fästs vid frågan om säkerhetsrådets sammansättning och arbetsformer. Förhandlingar förs inom en arbetsgrupp om reformer av säkerhetsrådet där Sverige genom FN-ambassadören Hans Dahlgren har en ledande roll som en av två viceordföranden. Dessa överläggningar är utomordentligt viktiga, och dessutom svåra, eftersom många stater har starka och motstridiga intressen i frågan. Det är min bedömning att den reform som Karl Göran Biörsmark förespråkar skulle innebära en förbättring av stadgan. Eftersom en sådan reform vore mycket kontroversiell skulle den dock sannolikt väcka starkt motstånd i detta läge och även komplicera övriga pågående reformförhandlingar. Däremot bör arbetet inriktas på att stärka den politiska viljan att agera kraftfullt också i interna konflikter när människors säkerhet sätts på spel samt på att verka i riktning mot en vetofri kultur i säkerhetsrådet.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Vi delar den här synen på problemställningen och problembeskrivningen. Vi ser ett problem här. Portalparagrafen i stadgan säger ju: "Vi, de förenade nationernas folk" osv. Man säger inte de förenade nationernas stater, utan folk. Det är det som ligger lite till grund för mitt resonemang här. När vi nu ser att det blir fler kontroverser, fler förföljelser inom länder, har stadgan ingen riktigt tydlig skrivning. Eller rättare sagt: Den har en tydlig skrivning på så sätt att den förhindrar FN från att ingripa. Det står mycket klart, om jag citerar från artikel 2 § 7, att: "ingen bestämmelse i denna stadga berättigar Förenta Nationerna att ingripa i frågor, som väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet". Det sade ju också utrikesministern här. Men så går utrikesministern vidare i resonemanget och säger att det längre fram i stadgan finns sådant på något sätt ändå tillåter att man ingriper. I så fall är det dock med medel som inte alltid är effektiva. Det talas om sanktioner och andra typer av påtryckningar. Men det som vi nu t.ex. upplever i Kosovo, där man går in för att förhindra ett folkmord militärt, det tillåter inte den här delen av stadgan. Det står mycket tydligt att det inte gäller t.ex. militär intervention eller militär trupp. Det gör att de som hamnar i den här situationen, stater som hamnar i den här situationen, kan rida på FN-stadgan när de vill förhindra inblandning i det som de kallar inre angelägenheter. Jag tycker att det är lite oklart vad utrikesministern egentligen svarar på mina två frågor. Jag har två mycket klara frågor. Utrikesministern för ett resonemang men svarar egentligen inte på mina två frågor. Jag skulle vilja att utrikesministern tittade på frågorna en gång till och svarade ja eller nej.
Fru talman! Då skall jag först föra ett resonemang och sedan kort svara på frågorna. Jag tror alltså att vi är väldigt överens i själva huvudfrågan, vikten av att FN ingriper när mänskliga rättigheter hotas och när liv och säkerhet hotas. Det jag dock är positiv till är att man kan se en utveckling där tolkningen av detta har blivit vidare och vidare och där FN i dag därför ingriper i en rad olika konflikter som för ett antal år sedan skulle ha ansetts vara interna angelägenheter. De hade då inte hanterats av FN, men i dag ingriper FN med tydlighet trots att det är konflikter inom länderna. Man gör det just för att man menar att man alltid måste agera när det gäller mänskliga rättigheter. Problemet är däremot ofta att den politiska viljan saknas att göra de här ingripandena tillräckligt tydligt och tillräckligt tidigt. Dessutom saknas ofta den politiska viljan att till syvende och sist också kunna använda kap. 7-åtgärder, dvs. direkta militära åtgärder. Kosovo är väl ett exempel på detta. Nu borde i och för sig hela det internationella samfundet ha agerat både tidigare och tydligare när det gäller Kosovo. Men under der period då Sverige var medlem i säkerhetsrådet, 1997-1998, tog ju Sverige flera gånger initiativ till gemensamma resolutioner kring Kosovo. Vi hade en enighet om Kosovo i säkerhetsrådet, och det fanns därför också en möjlighet för säkerhetsrådet att behandla även en militär aktion i Kosovo som en kap. 7-åtgärd. Men tyvärr fanns då inte den politiska viljan. Nu ser vi alla vikten av att vi får tillbaka Kosovofrågan till FN:s säkerhetsråd och att vi får en resolution utifrån kap. 7 som alltså kan sanktionera ett militärt ingripande i Kosovo om det också fortsättningsvis skulle behövas. Så det är nog den politiska viljan som har brustit snarare än stadgan. Men låt mig då också väldigt tydligt svara på frågorna. Den första gällde vilka initiativ vi är beredda att ta för att FN:s säkerhetsråd skall kunna agera. Under den tid då Sverige satt i säkerhetsrådet lyfte vi i rådet upp en rad frågor där mänskliga rättigheter hotades. Det är naturligtvis Sveriges vilja att fortsatta med det. Så till den andra fråga som Karl-Göran Biörsmark ställer: Ämnar utrikesministern aktualisera en ändring av FN-stadgan enligt förslaget i rapporten Vårt globala grannskap? Jag tror alltså att en sådan ändring vore bra. Men jag tror att den är så politiskt svår att få igenom att det är lättare att få igenom syftet att fortsätta arbetet med att reformera själva kulturen i säkerhetsrådet. Om vi tror att det finns några möjligheter att få igenom en ändring av stadgan är det bra. Då kommer vi att försöka göra det. I annat fall får vi försöka ändra praxisen och kulturen i säkerhetsrådet så att FN alltid kan ingripa när vi ser hot mot mänskliga rättigheter.
Fru talman! Jag håller helt med om att den politiska viljan måste finnas. Finns den politiska viljan är det egentligen inget problem. Om man kan ena sig omkring ett handlingsmönster spelar det ingen roll vad som står i stadgar eller paragrafer. Men problemet är just att den politiska viljan inte finns. Då menar jag att bara debatten kring det här med att ändra stadgan kan vara bra i sig. För man upp det här på bordet, och diskuterar det, så får man också upp frågan om mänskliga rättigheter, förföljelser av minoriteter osv. och hur man skall hantera den. Utrikesministern säger att man kan hantera detta i dag och ger också exempel på det. Men det visar ju att stadgan och verkligheten inte stämmer riktigt överens. Då tror jag inte att man skall vara rädd för att anpassa stadgan till verkligheten. Det kan inte vara så att FN-stadgan är en så helig skrift att man inte får ändra en bokstav i den, samtidigt som verkligheten ändras, utan stadgan måste anpassas. Det är just det som tas upp i Carlsson-Ramphal-rapporten. Och vår FN-ambassadör Hans Dahlgren var ju sekreterare i denna utredning, som Ingvar Carlsson också ingick i, och har ju ett konkret förslag just på denna punkt. Det är bra att han kan fortsätta detta arbete i FN. Jag har talat med honom vid några tillfällen just i fråga om denna punkt. Såvitt jag förstår av honom är han ändå intresserad av att driva denna fråga vidare. Då tror jag att han också måste ha lite politisk uppbackning t.ex. härifrån och från annat håll när det gäller att det är bra att gå vidare i detta arbete. I Carlsson-Ramphal-rapporten står det att FN stadgan bör ändras för att man skall låta säkerhetsrådet bemyndiga osv. i sådana här fall. Jag och även utrikesministern hänvisade tidigare till stadgan där följande som skulle ge denna öppning står under kapitel VII: Det är också en begränsning i hur FN kan agera i interna angelägenheter inom ett lands gränser. Att ha en sådan stadga som så att säga har överlevt sig själv på denna punkt är naturligtvis inte bra. Jag tror att debatten i sig, att man tar upp detta och att man inte är rädd för att gå in och ändra och peta i stadgan, är bra.
Fru talman! Jag tror att vi är helt överens i sak. Jag tror därför att det är onödigt att försöka konstruera skillnader i form, som jag egentligen inte heller tror existerar. Hans Dahlgren har vårt fulla stöd för att både reformera säkerhetsrådet och reformera FN-stadgan. Det som jag försöker säga är bara att jag tror att man skall ha måttliga förväntningar på möjligheterna att reformera FN-stadgan. För att man då ändå skall kunna påverka det politiska arbetet i FN och kunna påverka möjligheterna att ingripa tidigt till stöd för mänskliga rättigheter så tror jag att man också måste se möjligheterna att förändra säkerhetsrådets praxis, att förändra säkerhetsrådets sätt att arbeta och att utnyttja alla de möjligheter som redan finns att faktiskt ingripa både med fredliga och med militära sanktioner. Låt oss använda de möjligheter som finns, därför att det också finns en del länder som gärna kanske vill låta som att möjligheterna inte finns i FN stadgan i dag. Men vi menar att de faktiskt finns. Vi bör använda dem, och vi bör ingripa t.ex. när det gäller Kosovo. Det är oerhört viktigt att vi får tillbaka Kosovofrågan till säkerhetsrådet. Det är mycket viktigt att vi får en resolution i säkerhetsrådet och att vi därmed kan ha både fredliga och militära sanktioner. Sedan finns det mycket i Carlsson-Ramphalrapporten som är väldigt bra. Det har jag diskuterat både med Ingvar Carlsson och med Hans Dahlgren. Hans Dahlgren möter tyvärr ett väldigt hårt motstånd när det gäller reformeringen av säkerhetsrådet från olika grupper av länder som ibland möts i en ohelig allians, trots att de egentligen inte alls har gemensamma intressen. Men här kommer vi naturligtvis att både direkt i samtal med olika länder och genom vårt arbete i FN ge Hans Dahlgren och FN-arbetet allt vårt stöd. Det är viktigt att ändå försöka utnyttja det faktum att vi har ett millennieskifte och en millennieförsamling nästa år i FN för att sätta en ytterligare press på alla regeringschefer som då kommer till millenniekonferensen att de faktiskt tar sitt ansvar för att reformera säkerhetsrådets arbete, så att vi får ett ordentligt funktionsdugligt FN inför nästa millennium. Då är en av FN:s absolut viktigaste uppgifter att kunna agera tidigt, att kunna agera förebyggande och att kunna agera i alla de fall där vi ser mänskliga rättigheter kränkas och människors liv och säkerhet sättas i fara i olika länder.
Fru talman! Jag tycker att vi på något sätt har närmat oss varandra lite grann under denna diskussion mot bakgrund av vad utrikesministern skrev i sitt svar. Jag har inte varit ute efter någon sorts konfrontation eller någon provokation av något slag. Jag har varit ute efter ett bra resonemang, så att vi kan försöka ändra stadgan så att den blir mer ändamålsenlig och uppdaterad. Om vi tittar på Kosovo så är det som sker där inte under ett FN-mandat, vilket är ett jätteproblem. Men det beror också på att de som sitter i säkerhetsrådet med stadgans hjälp, genom att läsa de paragrafer som finns i dag, kan förhindra FN att gå in. Om vi inför 2000-talet skall försöka få en annan tingens ordning, så tror jag inte att vi får vara rädda att ta i detta. En del säger att man inte skall ändra ett kommatecken i stadgan eftersom hela FN då kanske rivs upp. Jag tror inte att det är på det sättet. Man kan gärna lyfta upp frågan ytterligare och trycka på och använda den kunskap som Sverige har med vår bakgrund i den rapport som har citerats här och Hans Dahlgrens agerande, som också finns med i gruppen i FN. Jag hoppas att svaret på min andra fråga om utrikesministern ämnar aktualisera en ändring av FN stadgan skall vara ett klart ja.
Fru talman! Du får ett ja, men du får ändå två men i detta ja. Vi vill nämligen inte lägga fram ett förslag om att ändra FN-stadgan som riskerar att röstas ned. Det skulle kunna tolkas som att FN inte längre skall kunna ingripa vid interna angelägenheter. Vi får alltså inte lägga fram ett förslag som riskerar att röstas ned, eftersom det skulle göra större skada än nytta. Mitt andra men gäller att man skall komma ihåg att även med en förändring av FN-stadgan krävs ändå denna gemensamma politiska vilja. Det viktigaste som jag tror att vi kan göra i dag är att försöka få stater, länder, att komma överens om den politiska viljan att alltid ingripa när de ser mänskliga rättigheter hotas, därför att FN skall värna människors rätt, vilket vi är helt överens om, och inte bara staters rätt. Jag vet också att vi är överens om att det är många åtgärder som behövs för att stärka FN. Vi skall stärka det förebyggande arbetet. Vi skall stärka de tidiga insatserna. Vi skall stärka biståndet. Det får inte längre vara bara fyra länder som uppfyller FN:s biståndsmål. Och vi måste kunna fortsätta att gemensamt agera för att göra FN till en ledande världsorganisation. Vi får inte acceptera att man går vid sidan av

Fru talman! Anders Karlsson har frågat mig om jag kommer att verka för att Landskrona tingsrätt kommer att finnas kvar i framtiden. Anders Karlsson har vidare frågat om anställningen som lagman i Landskrona tingsrätt kommer att återbesättas när nuvarande innehavare pensioneras. Inledningsvis vill jag framhålla att domstolsväsendet liksom annan verksamhet behöver ses över och moderniseras i takt med förändringar i samhället i övrigt. Såväl regelverk och arbetsmetoder som den organisatoriska strukturen måste förändras så att vi får ett domstolsväsende med hög kvalitet, korta handläggningstider och god service - ett domstolsväsende som åtnjuter medborgarnas förtroende. De senaste årtiondena har diskussionerna om en reformering av domstolsväsendet ofta fokuserats på frågan om vilka tingsrätter som är för små för att klara dagens och morgondagens krav på domstolarna. Varken den tidigare borgerliga eller den nuvarande regeringen har lyckats reformera domstolsorganisationen utifrån det synsättet. Min uppfattning är att det nu krävs ett något annorlunda synsätt och att vi i det reformarbete som är nödvändigt skall försöka bibehålla det goda i den nuvarande tingsrättsorganisationen men också vidta åtgärder som främjar en utveckling av domstolsverksamheten och ett effektivare resursutnyttjande. De omständigheter som främst talar för den nuvarande organisationen är den geografiska närheten till domstolen och domstolens lokala förankring i allmänhet. De omständigheter som talar för större domstolar är t.ex. möjligheter till specialisering och nödvändig kompetensutveckling, lokaliseringen av polis, åklagare och häkten, minskad sårbarhet vid semestrar och sjukdom samt ett effektivare resursutnyttjande. Statskontoret presenterade för ett antal år sedan ett förslag som i korthet gick ut på att de nuvarande domstolarna bibehölls och att administration och ledning av verksamheten centraliserades till en domstol i länet. Förslaget fick ett blandat mottagande. En svaghet med förslaget var att det endast tog sikte på en administrativ samordning och inte behandlade domstolarnas judiciella bärkraft, dvs. de enskilda domstolarnas målunderlag och möjligheterna att flytta mål mellan domstolarna. Ett problem i dag som med all säkerhet kommer att öka ytterligare i framtiden är att allt fler måltyper kräver att domarna har specialkompetens. Det finns ingen domare som kan mäkta med att hålla specialkunskaper inom hela det vida område som tingsrätterna har att hantera. Den lösning som hittills har valts är att vissa mål, exempelvis miljömål, tryckfrihetsmål och sjömål, har lagts på vissa regionala domstolar. En annan lösning kan vara att göra domstolarnas upptagningsområde större så att målantalet ökar och därmed skapar underlag för fler domare i domstolen. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter till individuell kompetensutveckling. För egen del tror jag att inriktningen skall vara att åstadkomma större domkretsar i framtiden. I en region kan det t.ex. vara lämpligt att bedriva verksamhet i flera domstolar med en gemensam domkrets. En sådan konstruktion gör det möjligt att samla specialmål till vissa av enheterna, förstärka vid sjukdom och semestrar men också utjämna arbetsbördan vid toppar samtidigt som de stora flertalet mål av mer normalt slag även fortsättningsvis handläggs vid den domstol som ligger närmast för parterna i målet. När det just gäller Skåne så finns det på en förhållandevis begränsad yta tolv tingsrätter. Dessa tingsrätters verksamhetsområden överensstämmer inte med hur polis och åklagare är organiserade. Polisens fem verksamhetsområden i Skåne kan enligt min uppfattning vara en bra utgångspunkt för att skapa rationella domkretsar. Detta innebär inte att jag förespråkar att det enbart skall finnas domstolsverksamhet på fem orter i Skåne. Domstolsverksamhet bör kunna finnas på flera orter även i framtiden. Jag är dock övertygad om att kvaliteten i verksamheten skulle vinna på domkretsar med ett större målunderlag. Domstolsverket arbetar för närvarande tillsammans med tingsrätterna i Helsingborg, Klippan, Landskrona och Ängelholm för att se över vad som kan och bör göras för att förstärka den dömande verksamheten. Jag vill inte föregripa Domstolsverkets arbete genom att nu uttala en bestämd uppfattning om hur domstolsverksamheten i regionen bör utformas i framtiden. Jag vill ändå säga så mycket att omfattningen på verksamheten i Landskrona tingsrätt talar för att dömande verksamhet bör bedrivas i Landskrona även i framtiden. Först efter det att analysen är genomförd avser regeringen att ta ställning till frågorna om hur domstolarna i regionen kommer att bemannas och hur ledningen av domstolarna kommer att vara organiserad.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret. Anledningen till min interpellation är att det finns en stor oro i Landskrona för att tingsrätten skall läggas ned i samband med att lagmannen går i pension och att lagmanstjänsten ännu inte utannonserats. Landskrona tingsrätt är en arbetsplats med 20 anställda, varav det är fyra domare, fem notarier, tio sekreterare och en vaktmästare. Tingsrätten omfattar Det kan konstateras att det är en omfattande verksamhet som bedrivs på Landskrona tingsrätt. Till detta skall också läggas att Landskrona är en invandrartät stad, vilket innebär att mål med utländska tilltalade ofta innebär behov av tolk. Dessa mål tar av naturliga skäl betydligt längre tid än normalt att handlägga. Enligt en nyligen publicerad rappport från Brottsförebyggande rådet låg Landskrona på fjärde plats i Sverige när det gäller antalet dömda för allvarliga brott per 1 000 invånare en i många stycken oroande rapport. Det har medfört att Landskrona kommun nu arbetar på bred från i ett brottsförebyggande arbete med bl.a. bildande av ett brottsförebyggande råd. Domstolsverket har publicerat en rapport för åren Av rapporten framgår att Landskrona tingsrätt, jämfört med övriga domstolar i Skåne och Blekinge, har den näst lägsta medianomloppstiden, 1,6 månader, beträffande brottmål och den för brottmål äldre än sex månader den lägsta balansen av alla. Det bör också sägas att när det gäller balansen på tvistemål äldre än sex månader har Landskrona ett nyckeltal på 11,4. Genomsnittet i hela riket är 35,3. Här kan också konstateras att effektiviteten i Landskrona tingsrätt är betydligt mycket högre än i de större domstolarna, men också i jämförelse med övriga domstolar i södra Fru talman! I svaret kan jag konstatera att Domstolsverket för närvarande arbetar med hur verksamheten skall utformas i nordvästra Skåne tingsrätter i framtiden med syfte att stärka den dömande verksamheten, vilket jag tycker är bra. Detta tycker jag är rätt, men det får inte bli så att centralisering i sig blir ett självändamål, utan frågor som närhet och lokalkännedom bör noga vägas in i analysen. Fru talman! Jag vill med dessa ord belysa Landskrona tingsrätts goda och effektiva arbete. Jag tror att det vore ett stort misstag att inte återbesätta tjänsten som lagman och därmed säkerställa tingsrättens fortlevnad.

Fru talman! Frågan om hur det skall gå för tingsrätten i Landskrona skulle kunna ställas också om åtskilliga andra tingsrätter i Sverige. Nyligen kunde vi läsa om hur tingsrätten i Åmål lades ned i samband med att domaren där pensionerades. Dessutom pågår en avrustning också på annat sätt. Som ett led i den s.k. försöksverksamhet som Justitiedepartementet bedriver har regeringen således förordnat lagmannen i Örebro tingsrätt att även vara t.f. lagman i Hallsbergs tingsrätt. Vidare har regeringen förordnat lagmannen i Karlskrona tingsrätt att även vara t.f. lagman i länsrätten i Blekinge. Lagmannen i Växjö tingsrätt har i sin tur förordnats att vara t.f. lagman i länsrätten i Kronobergs län. Vidare har lagmannen i Kalmar tingsrätt förordnats att vara t.f. lagman också i Oskarshamns tingsrätt. Fortsättningen lär följa, det finns flera exemepl. Detta sätt att mer eller mindre i smyg förbereda nedläggningar har betecknats som den misslyckade politikens fortsättning med administrativa medel, om jag tillåter mig att travestera Clausewitz. Sedan den parlamentariska domstolsutredningen havererat återstår s.k. administrativ försöksverksamhet. Jag tror inte att någon bestrider att det kan behövas förändringar i domstolsvärlden, även kanske beträffande antalet domstolar. Invändningarna gäller sättet, särskilt att de mål som skall uppnås med de administrativa reformerna inte redovisas. Detta är oroande ur demokratisynpunkt. Exempelvis har skånska hovrätten, för att anknyta till Landskronafallet, i ett remissvar i december 1998 varit starkt kritisk mot att det saknas explicita mål för reformarbetet. Frågan har emellertid också en annan principiell och konstitutionell laddning. Enligt regeringsformen skall det finnas ordinarie domare vid domstol, dvs. att chefen skall ha fullmakt att utöva tjänsten helt och fullt. Om nu en domare förordnas på det sätt som jag just beskrev, att t.ex. lagmannen i Kalmar också är t.f. lagman i Oskarshamn, kan man visserligen hävda att detta stämmer med ordalydelsen i grundlagens bestämmelser om domare. Det finns ju en ordinarie domare i Oskarshamn, nämligen lagmannen i Kalmar. Men hur är det med lagens anda? Domareförbundet säger i en skrivelse till Justitiedepartementet den "Administrativ chef för en tingsrätt eller en länsrätt är lagmannen. Det är enligt förbundets mening svårt att tänka sig att lagstiftaren avsett annat än att chefen för en domstol skall vara en lagman som erhållit fullmakt för just den domstolen. - Värnet om domstolarnas oberoende och den enskilde domarens självständighet skulle annars lätt kunna sättas ur spel. I förlängningen skulle teoretiskt i annat fall en chefsdomare kunna upprätthålla vikariat i samtliga andra domstolar i riket." Inte minst eftersom Sverige i internationella sammanhang, t.ex. inom ramen för Europarådets program för självständiga domstolar i de f.d. kommunistländerna, är pådrivande och så starkt argumenterar för självständigheten för domstolarna är det bekymmersamt att den svenska regeringen vill reformera domstolsväsendet utan att målen klart anges och på ett sätt som kan sägas - man kan hävda det - strider mot andan i grundlagen. Kommer justitieministern att ta intryck av den kritik mot den s.k. försöksverksamheten som bl.a.
Fru talman! Det finns ett stort engagemang för rättsväsendet hos svenska folket. Det som bekymrar mig när det gäller det förändringsarbete som nu pågår är att vare sig svenska folket som helhet eller vi parlamentariker får möjlighet till insyn i vad som egentligen händer. Den 27 november hade vi en interpellationsdebatt om just den framtida domstolsorganisationen. Ungefär två veckor tidigare hade ett förslag om nedläggning av Åmåls tingsrätt kommit från Domstolsverket till regeringen. Vid den här interpellationsdebatten i slutet av november sade justitieministern att förslaget kommer att övervägas mycket noggrant innan regeringen fattar beslut i frågan. Det gick inte en månad förrän regeringen fattade beslut om nedläggning av Åmåls tingsrätt, trots att justitieministern ville ge sken av att det skulle ske ett omfattande arbete här med rimliga möjligheter till diskussioner. I justitieministerns svar på dagens interpellation anges bl.a. kopplingen till lokalisering av polis, åklagare och häkten som skäl för nedläggning av tingsrätter. Då kan det finnas skäl att titta lite grann på vad som har hänt med polis, åklagare och häkten. Vi är alla överens om vikten av närpolisreformen. Med en genomförd närpolisreform skulle det inte vara några problem med närhet mellan polis och tingsrätter. Men det har ju inte blivit riktigt som det var tänkt. Vi kan ta Stockholms län som exempel. Det har i och för sig inte så stor betydelse för tingsrättsorganisationen eftersom de stora problemen inte finns just här, men det är likadant överallt. Där var det tänkt att det skulle finnas 1 700 närpoliser. Det justerades sedan till 1 400. Men hur ser det ut i verkligheten? Det finns ungefär 1 000 närpoliser som dessutom, enligt information som jag fick häromdagen, i mycket stor utsträckning sysslar med helt annat. Med den utvecklingen inom närpolisen är det klart att det snabbt blir långa avstånd mellan polis och tingsrätter. Vi var överens om en förändrad åklagarorganisation. När vi hade debatten om den förändrade åklagarorganisationen här i kammaren fick vi, som svar på vår tydliga fråga, ett klart uttalat löfte från socialdemokratisk sida att organisationsförändringen inte skulle innebära att man centraliserade verksamheten. Men det har skett i verkligheten. Vi har haft olika uppfattningar om häktena. Vi har varit bekymrade över den centralisering som har skett. Jag kan inte låta bli att se ett visst samband mellan de förändringar som har skett inom polis, åklagare och kriminalvård i strid mot uttalade målsättningar och de försök som nu görs att, med hänvisning till dessa förändringar, förklara att vi behöver lägga ned tingsrätter. Slutligen fick jag häromdagen höra att justitieministern, vid ett besök av tyska delstatsparlamentariker nu i veckan, sagt att beslutet om videokonferens vid rättegång ökar möjligheterna till minskning av antalet tingsrätter. Jag vill nu veta om det finns en plan för förändringsarbetet. Om det finns en sådan tycker vi att det är rimligt att vi får ta del av den. Eller är det så att förändringsarbetet sker planlöst?
Fru talman! Jag instämmer helt i Anders Karlssons beskrivning av hur tingsrätten i Landskrona fungerar. Det är glädjande att se hur väl vårt domstolsväsende faktiskt fungerar i allt väsentligt. Men på sina hålla är det bekymmersamt. Vi märker att problemen växer, inte minst mot bakgrund av att människors krav växer. Människor ställer faktiskt mycket höga krav på vårt rättsväsende, och det gör de med rätta. För varje förändring som sker i samhället förändrar sig också människors krav. Det kan t.ex. gälla detta med snabbheten i hanteringen i domstolsväsendet. Förut var det kanske - jag trycker på kanske - acceptabelt för människor att vänta ett år eller ett och halvt år på beslut från domstol. Det är inte acceptabelt i dag. Det ser inte riktigt bra ut om man ser på domstolsväsendet i dess helhet. Målet med det förändringsarbete som pågår inom rättsväsendet är att säkerställa att vi uppfyller de höga krav som medborgarna ställer på rättsväsendets sätt att fungera när det gäller hög kvalitet, snabb handläggning av ärenden och en god service. Vi höjer ambitionen i alla dessa avseenden. Det här kräver ett öppet sinnelag och en vilja att kritiskt granska det befintliga och att man kreativt funderar över hur fortsättningen kan vara. Jag kan konstatera, genom många resor och många möten som jag har med företrädare för allmänheten och för dem som arbetar i rättsväsendet, att det finns en stor öppenhet och en stor vilja att diskutera förändringar. Det finns t.o.m. en stor stimulans i detta, eftersom de som arbetar i vårt rättsväsende faktiskt har ambitionen att utföra en så bra arbete som möjligt. Anders Karlsson säger att centralisering inte får vara ett självändamål. Det är fullkomligt självklart. Ingenting får vara ett självändamål. Man måste ha klart för sig vad syftet är med den förändring man gör. Man måste vara kritisk och se om man uppfyller det syftet. Jag tror att det är mycket viktigt att gå fram stegvis, att bedriva försöksverksamhet och att pröva olika lösningar. Ingen kan vara säker på hur man bäst genomför en förändring. Det kräver att man är kreativ och försöker att kritiskt utvärdera det man gör så att de beslut som man så småningom fattar blir så bra som möjligt och syftar till att förbättra rättsväsendets funktion. Nils Fredrik Aurelius säger att det sker en avrustning av domstolarna. Jag kan inte se de exempel som han anför såsom tydliga tecken på någon avrustning. Det är snarare tvärtom. Om man ser till att lagmannen har det administrativa ansvaret för flera tingsrätter har man samlat de administrativa funktionerna och rationaliserat dem så att den dömande verksamheten får ett större utrymme. Det är trots allt det som domstolarna skall ägna sig åt. De skall inte ägna sig åt att administrera sin verksamhet utan åt att lösa de tvister och döma i de mål som allmänheten för till domstolen. Nils Fredrik Aurelius säger att det behövs förändringar, och det gläder mig. Jag skulle vilja att det fanns en total enighet i riksdagen om att det behövs förändringar. Det kräver att man försöker, funderar och diskuterar. Gun Hellsviks alla påståenden om att vi inte skulle uppfylla rimliga krav på beredning av detta ärende tillbakavisar jag helt. Varje ställningstagande som har gjorts av regeringen har förankrats på ett eller annat sätt i riksdagen. Nedläggningen av Åmåls tingsrätt annonserades t.ex. i budgetpropositionen, och riksdagens majoritet ställde sig bakom detta.
Fru talman! Justitieministern och jag är i stort sett överens om att man självfallet skall utreda. Man skall se om det finns andra vägar som blir bättre och leder till ett bättre domstolsväsende. Men som vald riksdagsman från min kommun måste jag ändå tala om de känslor som finns på min hemort inför en eventuell nedläggning av tingsrätten. Jag skulle vilja belysa några ytterligare aspekter på tingsrättens bevarande. Det finns ett relativt stort antal advokatbyråer som har sin verksamhet förlagd till Landskrona. Om tingsrätten där skulle försvinna, skulle det förmodligen innebära att advokatbyråerna flyttade sin verksamhet till den ort där det i fortsättningen kommer att finnas tingsrätt. Detta skulle lägga ytterligare sten på börda för en stad som under minst tio år har varit utsatt för stora industriella strukturförändringar, något som har satt stora och djupa spår i arbetslösheten och bland invånarna i kommunen. Det finns de facto snart inga offentliga arbetsgivare kvar i vår stad. Kronofogden har lämnat orten, polismyndigheten har omplacerat delar av sin verksamhet till Helsingborg och Kustbevakningen, tullen osv. har flyttats. Nu skulle ytterligare en offentlig förvaltning flyttas ifrån kommunen. Jag talar nu om sysselsättningseffekten. Samtidigt strider man för att få ny företagsamhet till kommunen. Det är en svår pedagogisk uppgift att övertyga företag om att de skall flytta dit när de offentliga förvaltningarna flyttar därifrån. Detta är ytterligare ett skäl som jag tycker att man skall lägga in i analysen. Fru talman! Trots att jag inte är fullt nöjd med svaret kan jag, om jag tolkar det rätt, konstatera att dömande verksamhet även i fortsättningen kommer att bedrivas i Landskrona. Däremot är det väl mera tveksamt om lagmanstjänsten kommer att återbesättas. Detta får väl analysen utvisa. Jag vill dock säga att det är oerhört viktigt att man lägger in också andra aspekter än de rent domstolsmässiga. Det finns, som jag har försökt belysa även i detta inlägg, också andra skäl för ett bevarande av

Fru talman! Laila Freivalds förstod inte vad jag egentligen talade om. Jag hade en fråga, nämligen om det finns en plan för förändringsarbetet eller om det sker planlöst. Jag gav en del exempel på hur vi parlamentariker hålls utanför. Jag påstod inte att beredningen inte uppfyller rimliga krav, men jag påpekade att justitieministern i november förra året talade om att det skulle ske en mycket noggrann beredning. Sedan gick det mindre än en månad innan det väcktes en interpellation. Jag minns mycket väl att interpellanten Elver Jonsson var mycket nöjd med svaret, eftersom han uppfattade att det skulle kunna finnas möjligheter till ytterligare diskussioner. Jag förvarnade honom dock redan då att Laila Freivalds svar var ett sätt att komma undan från denna diskussion. Eftersom jag inte fick svar på min fråga måste jag uppfatta det antingen så att det inte finns någon plan för förändringsarbetet eller så att vi folkvalda helt enkelt skall hållas utanför. I budgetpropositionen för innevarande år sades beträffande arbetet med den framtida domstolsorganisationen att det kan konstateras att svårigheterna bl.a. beror på att kunskap saknas om vad som händer om domstolarna läggs samman. Jag misstänkte redan då att det inte var fråga om att det fanns brister i forskningsunderlag eller utredningar utan att det fanns bristande kunskaper bl.a. hos oss som har engagerat oss i de här frågorna. Eftersom det sedan dess inte, såvitt jag vet, har satts i gång något arbete för att utrednings eller forskningsmässigt få fram kunskaper, står jag fast vid min gamla tolkning. Allt tyder på att vi folkvalda skall hållas utanför den här processen.